Herr talman! Göran Magnusson har egentligen en omöjlig uppgift i att försöka försvara det här regeringsförslaget. Det visas också av att han måste ta till olika nödargument. Uppräkningen av de olika utredningar som tidigare har sysslat med den här frågan stärker den uppfattning som vi i centerpartiet har, nämligen att man bara har sett till de utredningar som har sysslat explicit med den här delen och att man inte har tagit hänsyn till helheten. Det är ett av de starka argument som vi här för fram. Göran Magnusson tycker också att vi inte har tillräckliga skäl att hävda att det blir förändringar när det gäller domkretsindelningen och att detta skulle leda till en sämre lokal förankring av rättsväsendet. Men den myndighet som har att bevaka det här området, nämligen domstolsverket, har klart talat om vilka risker man löper om man gör den här förändringen, vilket jag tidigare nämnde, Detta, Göran Magnusson, måste väl ändå vara någonting som man måste ta hänsyn till? När det gäller Göran Magnussons kritik mot moderata samlingspartiet och folkpartiet att de har ändrat uppfattning från lagutskottet till justitieutskottet kan de naturligtvis svara för sig själva. Jag tycker att det är hedrande att partierna efter det att man har diskuterat frågan och kommit fram till att detta inte egentligen var vad man ansåg, då tar hänsyn till sakskälen och ändrar sig. Jag tycker inte att det finns något negativt i detta. Nu upprepar Göran Magnusson det som justitieministern tidigare har hävdat, nämligen att detta skulle innebära en besparing på 10 milj.kr. per år. Jag vill då ytterligare en gång be Göran Magnusson förklara hur man har kommit fram till denna summa. Denna förändring skulle inte leda till några nedläggningar av tingsrätter. Kan Göran Magnusson här garantera att detta förslag, eller något annat förslag, inte kommer att leda till att tingsrätter kommer att läggas ned?
Herr talman! Jag vill först säga följande till Göran Magnusson. Lagutskottet har ur sitt perspektiv naturligtvis gjort helt riktigt. Vad det hade att pröva var huruvida det var rimligt, sett ur kronofogdemyndigheternas synpunkt, att de handlägger dessa ärenden. Men domstolsorganisationens verksamhet utgör justitieutskottets ansvarsområde, och det är därför som vi i utskottet har synpunkter på detta. Dessutom kan jag påminna Göran Magnusson om att det inte är så ovanligt att man kan ha delade meningar. Jag kan som exempel bara nämna ett ärende, nämligen trafiknykterhetsbrotten. Sedan säger Göran Magnusson att frågan är väl genomlyst. Ja, man kan se detta ur många olika synpunkter. Göran Magnusson räknade sedan upp en massa utredningar. Låt mig då påminna om att av de utredningar som Göran Magnusson nämnde är tre departementspromemorior. Enligt min uppfattning är det ganska bra med parlamentariskt sammansatta utredningar, för då vet man på ett ungefär hur kammaren och i någon mening Sverige ser på frågan. Dessa departementspromemorior gick dessutom på tvärs mot varandra, och det var ganska varvat. En del har ansett att ärendena skall handläggas av kronofogdemyndigheterna, och en del har ansett att de skall handläggas av tingsrätterna. Det intressantaste av allt, Göran Magnusson, är att den parlamentariska utredning som senast har tittat på denna fråga, nämligen rättegångsutredningen, ansåg att denna handläggning skulle ligga kvar hos tingsrätterna. Sedan kom på nytt en departementspromemoria som går åt annat håll. Det är av detta skäl som jag anser att det är tveksamt att man drar en slutsats av departementspromemorior, vilket man faktiskt gör, och inte av resultatet från en parlamentariskt sammansatt utredning. Sedan säger Göran Magnusson att det blir billigare, enklare och snabbare om man för över den summariska processen till kronofogdemyndigheten. Den som noga har läst bakgrunden till att denna förändring behövs har förmodligen kommit fram till samma sak som jag, nämligen att snabbheten är beroende av problemen med delgivning. I departementspromemorian var utgångspunkten att delgivningen skulle föras över till kronofogdemyndigheten och att man där skulle få ansvara för det. Nu visade det sig i remissomgången att det inte gick att få stöd för detta, och därför har förslaget tagits bort. En av de delar som skulle snabba på verksamheten, nämligen delgivningen, och som är ett stort problem i dag, är icke löst. Det kommer att bli detsamma även om den förs över till kronofogdeverksamheten. Det finns även ett annat problem, nämligen de formföreskrifter som i dag finns och som behöver ändras. Men formföreskrifterna kan faktiskt förändras om de skall behållas kvar hos tingrätterna. Det är i vart fall inget skäl till att de skall flyttas till kronofogdemyndigheten. Vidare nämnde Göran Magnusson vanligt folk. Jag undrar hur mycket ”vanlig folk” som vänder sig till domstolen för att få hjälp. Det är faktiskt inkassobyråerna som har hand om denna verksamhet.

Herr talman! Göran Magnusson anser att det är litet märkligt att miljöpartiet tycker att det är en viktig princip att kronofogdemyndigheterna inte skall handlägga judiciella frågor utan att det skall ligga på domstolsväsendet. Jag skall ge en bakgrund. Regeringsförslaget bygger på en inom justitiedepartementet upprättad promemoria. Denna promemoria har remissbehandlats. Många av de sakunniga remissinstanserna var kritiska till att den summariska processen skulle handhas av kronofogdemyndigheterna. Kritiken innebär att man bör se den summariska processen som ett förstadium till verkställigheten — men detta synsätt är icke invändningsfritt. I sin nuvarande utformning har den summariska processen huvudsakligen en judiciell karaktär. Det var något som tillmättes en avgörande betydelse när denna process en gång på 30-talet flyttades från den exekutiva myndigheten till domstolen. Enligt 11 kap. 3§ regeringsformen får inte utan stöd i lag rättstvist mellan enskilda avgöras av någon annan myndighet än domstol. Bestämmelserna innebär inte något förbud mot att låta myndigheter avgöra rättstvist, även om det finns en strävan att låta domstolar handha rättsskipningsuppgifterna. Men från principiella utgångspunkter är det i viss mån betänkligt att låta kronofogdemyndigheterna handha uppgiften att pröva mål enlig det förslaget för att en viss materiell prövning skall äga rum. Detta är i allt väsentligt kritiken från remissinstanserna. Det måste anses som en ingripande åtgärd när det första betalningskravet i den summariska processen kommer från kronofogdemyndigheten. En sådan ordning måste anses strida mot den allmänt förhärskande uppfattningen om vad kronofogdemyndigheterna skall syssla med. På längre sikt kan det finnas en fara för att denna nyordning medför att allmänhetens förtroende för myndigheterna minskar och att det fortsättningsvis kommer att bli svårt för folk i allmänhet att skilja mellan en dömande och en verkställande myndighet. Det tycker vi är mycket onödigt.
Herr talman! En av de främsta uppgifterna i domstolsutredningen är att renodla domarrollen och domstolarnas arbete. Den summariska processen är i första hand inte en fråga för rättsbildade, dvs. domare och andra inom domstolarna, utan den handläggs av annan personal. Jag tycker att det ligger i linje med resonemanget om renodling att det steget tas. Jag tror heller inte att det är ett särskilt stort steg som tas. Ser man t.ex. på Ljusdals tingsrätt, som har förekommit i debatten tidigare, är denna typ av ärenden ganska få. Enligt domstolsverkets normer för hur behovet av personal beräknas åtgår det 0,5-1 person om året för att handlägga dessa frågor i Ljusdals tingsrätt. Detta har alltså inte någon större omfattning i de små tingsrätterna, något som man ibland får intrycket av att en del hävdar. När det gäller mitt argument att detta skulle vara av intresse för vanligt folk, tycker jag att Gunilla André skall lyssna på vad Britta Bjelle säger om förankring på landsbygden osv. Det här handlar inte om hantering av vanligt folk, utan det är inkassobyråerna som egentligen handhar detta. Då faller Gunilla Andrés argument att systemet skall vara väl utspritt över landet. Jag menar att med de kronofogdemyndigheter som finns i länen och de kontor som finns ute i länen, får man goda möjligheter att klara kontakterna med myndigheterna. Det kan naturligtvis vara svårt att överblicka besparingseffekten. Men den har i olika sammanhang bedömts till 10 milj.kr. Beloppet framkommer när man ser på omfattningen av den personal som nu handlägger ärendena och den personalnivå som .kronofogdemyndigheterna anger att de behöver när de har tagit över den summariska processen. Det är alltså ett mindre antal människor. Det beror inte på att de handläggare som nu finns i tingsrätterna arbetar ineffektivt, utan det beror på den rationalisering som ligger i förändringen av processen. Som argument mot förändringen anförs att det skall göras investeringar för datorprogram och maskinvara. Det är en kostnad som uppkommer vad eller som. Tingsrätterna kan inte fortsätta att handlägga denna typ av ärenden utan datorstöd. Det pågår en omfattande datorisering av tingsrätterna. Det är en kostnad som jag tycker att man inte skall belasta det här ärendet med, utan den kostnaden uppkommer enligt min mening under alla omständigheter.

Herr talman! Jag hann inte i min förra replik kommentera besparingsfrågorna som Göran Magnusson tog upp. Av domstolsutredningens direktiv framgår att man också skall se över organisationsformen. Det har en mycket stark anknytning till det faktum att man nu flyttar den summariska processen. När det gäller besparingarna har Göran Magnusson i princip argumenterat för att den summariska processen inte borde flyttas över från tingsrätterna. Det är samma kostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheter som hos tingsrätter. Om man rent faktiskt behöll verksamheterna hos tingsrätterna, genomförde ADB-stöd och tog fram en bra programvara, skulle även antalet människor inom tingsrätterna som sysslar med dessa frågor avsevärt minska. Den enda konkreta besparing som har kunnat påvisas, åtminstone anser jag det efter läsning av propositionen och betänkandet, är att man skulle vinna 20 tjänster på det faktum att verksamheten flyttas över till kronofogdemyndigheten. 20 personer har pekats ut. 110 personer skall nyanställas inom kronofogdemyndigheten, och sedan skall några sparas in genom att ADB-stöd och enklare formföreskrifter införs. Både ADB-stöd och enklare formföreskrifter kan föras in i tingsrätterna. Den slutsats som kan dras är att ingen inom tingsrätterna skall sägas upp, ingen vill flytta över och att det kommer att bli en kostnad i stället för en besparing.
Herr talman! Göran Magnusson återkommer till frågan om den lokala förankringen och hur vi ser på det inom centerpartiet. Jag hävdar att detta är ett led i vår allmänna strävan att se till att hela Sverige skall leva. Om verksamheten ordnas så att tingsrätterna inte kan finnas kvar, försvinner de arbetsplatser som det är fråga om. Det är väl helt klart. Göran Magnusson antydde att detta inte skulle vara en fråga för domstolsutredningen. Jag — liksom Britta Bjelle — hävdar med bestämdhet att detta är en fråga för domstolsutredningen. Vi måste överväga huruvida en renodling av denna verksamhet kommer i konflikt med vår strävan att uppnå en lokal förankring. Då måste just dessa överväganden göras. Jag har ännu inte fått något svar på mina två frågor och därför upprepar jag dem. Beträffande besparingarna, plusoch minusposter, hur kommer man fram till beloppet 10 miljoner? Kan Göran Magnusson lämna garantier för att inga tingsrätter behöver läggas ned till följd av de förändringar som man ser framför sig?
Herr talman! Inte heller jag har fått svar på de frågor som jag ställde. Varför är det så bråttom, att man inte hinner vänta på den stora utredningen som ger oss en helhetsbild? Inger Schörling framförde vissa betänkligheter i fråga om kronofogdemyndigheternas roll när de tar över vissa tingsrätters handläggningar — det gäller brev från kronofogdemyndigheten. Jag vill understryka att många av de tingsrätter som jag har varit i kontakt med har pekat på just detta. Med ett datoriserat register — som det i stor utsträckning är fråga om när det gäller kronofogdemyndigheten — kan man inte hjälpa människor på det sätt som man i dag gör. Många av dem som är inblandade i summariska processer är äldre människor som behöver kontakt med personer som kan hjälpa dem. Det rör sig ofta inte om några grova brott, utan småförseelser, post som har kommit fel, man kan ha varit intagen på sjukhus eller under andra vårdande instanser. Detta har med rättssäkerhet och rättstrygghet att göra. Om det kommer ett brev från kronofogden, tror man att man skall betala. Det här är viktigt från rättsäkerhetssynpunkt. Göran Magnusson, varför är det så bråttom? Varför skall man genomföra ytterligare ett steg? Göran Magnusson talade om en tjänst som skulle försvinna i Ljusdal. Men sedan tillkommer indrivningsärenden, inskrivningsärenden, bouppteckningsärenden och andra ärenden. Då blir det fråga om att dra in fler tjänster och sedan är det inte mycket kvar på våra små tingsrätter.
Herr talman! I sitt första anförande framförde Britta Bjelle några tankar kring att det skulle vara särskilt försvårande för socialdemokraterna att i den här frågan ha stöd från kommunisterna. Jag avstår från att argumentera emot, men jag vill peka på att det sitter en kommunist också i domstolsutredningen, till vilken Britta Bjelle vill lämpa över denna fråga. Kommunisterna kommer även fortsättningsvis att ha inflytande över saken. Det är ju inte så att socialdemokraterna har stöd enbart av vänsterpartiet. Vi har också ett utomordentligt gott stöd från framstående jurister i lagutskottet. I radion i morse hörde jag att Bengt Harding Olson, folkpartiets juridiska expert, varmt tillstyrkte detta förslag och hälsade det med tillfredsställelse. Det borde väl ha gjort något intryck på Britta Bjelle. När det gäller de juridiska aspekterna har vi dessutom stöd av lagrådet. Det finns ingen invändning mot att kronofogdemyndigheten skall handlägga de otvistiga, enkla ärendena, samtidigt som man då också får verkställighetseffekter. Det är den här sammankopplingen som ger en rationaliseringseffekt i den summariska processen. Jag håller gärna med om att datoriseringen i sig skulle kunna genomföras även på tingsrätterna. Men det är inte aktuellt just nu, utan man vill ta till vara hela processen. Man har frågat varför det är så bråttom. Ja, varför skall man genomföra ett bra förslag när man kan skicka det på ytterligare en utredning? Det är 27 år sedan frågan aktualiserades första gången, 1963. Nu står vi inför möjligheten att fatta beslut och kunna lösa detta som bl.a. enligt lagutskottet är ett problem. Då tycker man att det är lämpligt att överlämna frågan till ytterligare utredande i stället för att ta till vara den rationaliseringsoch effektiviseringsvinst som finns i detta förslag. Det är klart att det blir investeringskostnader. Men man måste skilja mellan vad som är en investering av engångskaraktär — visserligen utlagd över flera år — och vad som är en årlig besparing på personalsidan. Jag har redogjort för Gunilla André hur jag har uppfattat situationen, nämligen att det färre antal människor som fortsättningsvis behövs i den här processen leder till en besparing i storleksordningen 10 miljoner. Herr talman! Till sist vill jag upprepa att det inte är aktuellt med något förslag, som innebär att man skall genomföra en ny domkretsindelning och därmed hota de små tingsrätterna. Ambitionen är att man skall behålla de tingsrätter som för närvarande finns. Någon talade tidigare om små steg. Ett litet steg i motsatt riktning togs faktiskt häromkvällen, nämligen när de särskilda forumreglerna för ekobrotten ändrades så att varje tingsrätt kan handlägga dem.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att kommunisterna har en plats i domstolsutredningen. Det har jag ingenting att invända emot. Min invändning gällde att beslut om förändringar inom rättsväsendet borde fattas med en bred förankring. Poängen med det hela är att man skall försöka hitta en lösning som flera partier kan ställa sig bakom, och inte som i det här fallet, då man genomför förändringar med enbart kommunisternas stöd. Det finns fler partier här i riksdagen som tycker att rättssäkerheten är viktig och därför borde man ha kunnat hitta en gemensam lösning. Det är ganska intressant att Göran Magnusson tydligen trots allt ändå inte är riktigt nöjd med enbart kommunisternas stöd, eftersom han åberopar Bengt Harding Olson i lagutskottet. Jag har redan sagt att lagutskottet har yttrat sig om att man anser det möjligt och rimligt att kronofogdemyndigheterna skall handlägga dessa ärenden samt att kronofogdemyndigheten har förmåga att klara detta. Jag har inte haft så mycket att invända mot lagutskottets yttrande. Däremot har jag sett till domstolarna. Hur skall domstolarna se ut framöver? Vi har en sittande domstolsutredning. Varför får inte den ta ett helhetsgrepp och se över frågeställningarna? Det är vad jag vänder mig emot. Om domstolsutredningen fick en chans att titta på det här är det möjligt att man i slutändan kommer fram till samma resultat. Alltjämt är det justitieutskottet som har ansvaret för domstolsutredningen. Det är bra att lagutskottet ser på en fråga utifrån lagutskottets synpunkter. Socialdemokraterna har — förutom det som har skett med försäkringsrätterna och nu med den summariska processen — tagit ifrån domstolsutredningen delar som den borde haft chans att titta på. Det är det som jag tycker är bakvänt.
Herr talman! Göran Magnusson sade att det förelåg vissa problem och att lagrådet därför hade tillstyrkt det här förslaget. Men dessa problem finns ju bara i några av våra storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför då inte ta itu med problemen där i stället för att frånhända tingsrätterna dessa ärenden? Det är inget problem för de flesta tingsrätter att handlägga den summariska processen. Man vill tvärtom gärna behålla den. Jag ställer mig också mycket tveksam inför påståendet att det blir så mycket enklare. Vid tingsrätterna är det i dag fiskaler eller notarier som behandlar dessa ärenden, medan kronofogdemyndigheterna kommer att behöva inrätta högt betalda juristtjänster. Kronofogdemyndigheterna har redan äskat 50 miljoner till ett nytt datasystem, som kommer att kräva stora summor pengar både för inkörningsperioder och för fortlöpande utbildning. Jag vill återigen fråga Göran Magnusson varför det är så bråttom, när man ändå väntar på en helhetsbild. Vad kommer härnäst, blir det bouppteckningarna eller är det några andra ärenden som kommer att föras över? Vi har redan sett försäkringsmålen försvinna från tingsrätterna.
Herr talman! Göran Magnusson framhåller att lång utredningstid skulle vara ett argument för att vi nu skulle fatta beslut om den summariska processens överföring till kronofogdemyndigheten. Det tycker jag var ett fruktansvärt dåligt argument. Tvärtom kan man peka på att det är ett stort problem, eftersom man har utrett det under så lång tid. Jag ställer mig mycket tveksam till argumentet att man skall föra över processen för att detta hade utretts många gånger. Jag undrar vem som egentligen är intresserad av att man för över den summariska processen från tingsrätt till kronofogdemyndighet. Inte ens borgenärerna, dvs. inkassoföreningarna, är intresserade av en överföring till kronofogdemyndigheterna. De säger att det fungerar bra. I storstadsområdena kan det bli litet problem, men det får man lösa där. Vem är intresserad av en överföring? Jag blir riktigt orolig när Göran Magnusson som ett ytterligare argument säger att effektiviseringsoch rationaliseringsskäl talar för att vi skall ha en nyordning. För miljöpartiet och för mig är inte rationaliteten det viktigaste i det här fallet, utan det är rättssäkerheten.
Herr talman! Jag anser att jag har fått bekräftat att summan 10 miljoner har kommit till genom en höftad bedömning. Det finns inget underlag, utan man har sagt att det skall vara minst 10 miljoner. Jag tycker att det är, som jag sade i min inledning, felräkningspengar i detta sammanhang. Göran Magnusson har inte heller kunnat lämna några garantier för att tingsrätter inte kan behöva läggas ner på grund av denna eller kommande förändringar. Detta kunde vi misstänka redan tidigare. Jag tog i min inledning även upp frågan om personalens synpunkter och varför man inte på något sätt har beaktat dem i handläggningen. Jag hade misstanken att det kunde bero på att det rör sig om så många kvinnor. Göran Magnusson har inte berört frågan, men det skulle vara intressant att höra om jag har rätt i mina misstankar.
Herr talman! Beträffande den sista frågan, Gunilla André, vill jag säga att Gunilla André inte har rätt när det gäller den misstanken heller. Det stämmer inte att det skulle vara enklare att klara detta därför att det är ett stort antal kvinnor som handlägger eller att ett stort antal tingsrätter skulle försvinna på grund av detta förslag. Det är fel i båda fallen, Gunilla André. I olika sammanhang övervägs och genomförs förändringar inom tingsrätterna. Inom renodlingsarbetet, oberoende av domstolsutredningen, försöker man delegera ärenden från domarpersonal till biträdespersonal inom domstolarna. Det är ett arbete som pågår och som fortlöpande ger möjligheter till förändrade arbetsuppgifter för den personal som finns på domstolarna. Här finns också stora möjligheter att skapa andra intressanta och viktiga arbetsuppgifter för den kvinnliga personalen inom domstolarna. Ur allmän jämställdhetssynpunkt får man dock hoppas att vi inte skall behöva diskutera denna fråga ur ett kvinnoperspektiv, utan att personalsammansättningen skall bli blandad — både män och kvinnor — även på biträdesnivån i domstolarna. Det är väl något som vi tillsammans kan arbeta för, Gunilla André. Britta Bjelle talar om bristen på bred förankring. Om man följer lagutskottets yttrande i denna fråga, finns det en bred förankring för regeringens proposition. Det lättaste sättet för Britta Bjelle att medverka till en bred förankring är att följa lagutskottet i den omröstning som senare kommer. Eftersom man säger att det inte är några problem med den summariska processen i dag, kanske jag ändå får anföra att det rör sig om uppemot 600 000 ärenden eller mål per år. Varje år balanseras, i varje fall under senare år, ungefär 20 90 av ärendena. Det innebär att man har en ärendebalans på tingsrätterna som naturligtvis från den enskildes synpunkt många gånger kan upplevas som besvärande. Kronofogdens brev till gäldenären, Birgit Henriksson, är inte det första steget. Dessförinnan har inkassoföretagen varit i farten — om jag får uttrycka mig på det sättet — och försökt driva in fordran. Därefter kommer den summariska processen in i bilden. Får jag sedan upplysa Birgit Henriksson om att förändringen beträffande försäkringsrätterna på intet sätt berörde tingsrätterna. Försäkringsrätterna var särskilda domstolar som levde sitt eget liv oberoende av tingsrätterna. Organisationen har förändrats, och de förekommer nu i ett annat sammanhang. Jag tycker att man kan vara rationell även om man har med rättssäkerhet att göra. Det behövs inte dubbla processer. I dag måste man först ha fastställelse av rätten, och sedan måste man göra en ny ansökan om verkställighet. Jag tycker att man på den punkten skall ta vara på dessa möjligheter, eftersom det på intet sätt hotar rättssäkerheten. Det har vi lagrådets ord på. Jag fäster stort avseende vid vad lagrådet säger i olika sammanhang.

Herr talman! Jag är en av dem som tänker rösta emot förslaget. Jag har två argument mot förslaget. Min partigrupps majoritet har en helt annan uppfattning, och jag tycker att vi kan ha råd att ha skilda uppfatt ningar. Jag respekterar den andre uppfattningen, men jag behöver inte acceptera den. Detsamma kanske omvänt gäller för mina kamrater. Jag har svårt att förstå att man skall bryta loss denna fråga och föregripa en kommande utredning, som faktiskt har till uppgift att göra en total översyn av domstolsväsendet. Att man gör på detta sätt skapar oro hos personalen vid tingsrätterna, främst i skogslänen och glesbygden. Det gäller de tingsrätter där man har en eller två domartjänster. Jag tycker att man borde stilla denna oro. Man borde kunna komma överens om att om man har hållit på att utreda detta i 27 år så kan man väl vänta ett år till för att ta upp detta i sitt sammanhang. Det har man begärt från den oroliga personalens sida. Med rätt eller orätt så hävdar den att detta innebär dödsstöten för de små tingsrätterna. Jag börjar befara att det blir så, och min övertygelse att rösta emot förslaget har inte blivit mindre när jag har hört argumenten från den majoritet som företräder förslaget. Jag kommer således att rösta emot förslaget. Däremot blir jag litet irriterad när man därigenom beskylls för att inte vilja effektivisera den offentliga sektorn. Jag tycker att det är ett dåligt argument emot oss. Det handlar inte om detta. Jag har inte gjort mitt slutgiltiga ställningstagande. Det tänker jag göra först när jag får se helheten, förhoppningsvis någon gång nästa år eller 1992.

Herr talman! Det mesta är väl egentligen sagt, men det finns en sak som jag inte kan låta bli att ta upp, eftersom jag tycker att den inte har blivit tillräckligt belyst av Göran Magnusson. De besparingar som åberopas är först och främst att det kommer att falla bort 20 personer i hela landet. Det är vad man sparar in på att föra över verksamheten till kronofogdemyndigheterna — 20 personer. Sedan säger mani propositionen att ytterligare 65 personer i landet kan sparas in, eftersom man inför ADB-stöd och får bättre formföreskrifter. 65 personer kan också sparas på tingsrätterna om man genomför den förändringen. Såvitt jag förstår kan 20 personer sparas, och sedan får man — vilket man inte skall glömma bort — betydligt högre kostnader för drift av ADB. I dag är den kostnaden 2 miljoner. Den beräknas bli 10 miljoner per år. Jag kan inte se att det är fråga om några stora besparingar. Varför kan vi inte avvakta och se vad domstolsutredningen kommer fram till?
Herr talman! Jag har ingenting emot en effektivisering och rationalisering. Vad jag säger är att sådana saker inte får vara huvudargumenten. Huvudargumentet måste vara att rättssäkerheten unde inga omständigheter kan diskuteras, men det är vad som kan bli följden i det här fallet. På frågan om vem som är intresserad av denna förändring har det sagts att det fungerar så dåligt och att borgenärerna, alltså inkassoföreningarna, skulle vara intresserade av den föreslagna förändringen. Vi i miljöpartiet gjorde en egen enkätundersökning och frågade vad inkassoföreningarna tycker. Jag kan citera följande från ett av de brev som vi har fått: ”Vi har i dag vid samtliga tingsrätter en fungerande organisation med kunnig och effektiv personal. Att slå sönder den organisationen och bygga upp en ny organisation hos kronofogden, finner jag helt oförsvarbart, då kronofogden i dag har minst lika mycket att göra som tingsrätterna.” Om någon vill ha ytterligare sammanställning av vad inkassoföreningarna har sagt, går det bra att få det senare.
Herr talman! När det gäller frågan om möjliga besparingar kan man naturligtvis hävda att den frågan är svårbedömbar. Men de överväganden och bedömningar som har gjorts tillsammans med kronofogdemyndigheterna ger ju vid handen att den årliga besparingen i ett fortvarighetstillstånd bör vara ungefär 10 milj.kr. I de här sammanhangen är det en summa som man inte kan avstå från genom att säga att vi skall utreda frågan ytterligare eller genom att se till att vi har en process som är onödigt krånglig. Det ligger ju en stor vinst i just detta att man får en sammanföring av det mycket stora antalet enkla mål, där man mycket enkelt kan fastställa att den som är skyldig att betala skall betala. Kronofogden kan sedan omedelbart och i anslutning till handläggningen också ta ställning till verkställigheten av besluten. Detta innebär en väsentlig rationalisering och effektivisering. Detta har alltså varken lagrådet eller lagutskottet haft någon invändning emot. Jag tycker att vi skall tillmäta båda dessa organ betydelse i detta sammanhang. När det gäller frågan om vem som har intresset av en förändring hänvisar Inger Schörling till att inkassoföreningarna i varje fall inte har något intresse av den. Då måste jag få fästa kammarens uppmärksamhet på att det finns ett brev från dessa företags branschorganisation, i vilket man hävdar att det främsta skälet till att vi inte skall göra någon förändring är att målen handläggs av notarier som är föremål för betygssättning av sina överordnade i tingsrätterna. Därför handläggs dessa ärenden så utomordentligt väl att denna ordning skall fortsätta. Herr talman! Jag frågar Inger Schörling och kammarens andra ledamöter: Vilka perspektiv får man på de offentliga myndigheternas eller de offentliga personernas handläggningsmöjligheter, om det bara är de som för sin karriär är föremål för betygssättning som kan utföra ett fullgott arbete? När inkassoföretagens branschorganisation argumenterar på detta sätt finns det inte anledning att sätta tilltro till deras argumentation. Det är en fullständig felbedömning av hur man skall uppfatta myndigheternas handläggning.
Herr talman! Det sista argumentet tror jag nog Göran Magnusson skulle vilja ha osagt. Jag tycker det är förnedrande emot tingsrätternas kunniga och noggranna hantering och förnedrande gentemot tingsrätternas personal att yttra sig på det sättet. Vi vet ju att de sköter dessa uppgifter mycket noga. Att det dåliga argumentet råkar komma från branschorganisationen gör ju inte saken bättre. Tvärtom borde man då låta bli att upprepa ett så utomordentligt dåligt argument. Det var i allra högsta grad ett övertramp.

Herr talman! Det var faktiskt så att Inger Schörling använde inkassoföretagens branschorganisations sätt att resonera som ett argument för att vi inte skall genomföra de föreslagna förändringarna. Därför sade jag att det alltså bara är tjänstemän som är föremål för överordnades betygssättning av dem som skulle kunna garantera att ärendena blir handlagda korrekt. Jag kan inte förstå hur Inger Schörling kunde lyssna så illa att hon uppfattar att mitt resonemang skulle innebära klander mot tingsrätternas personal. Tvärtom har jag all anledning att säga att de utför ett utomordentligt gott arbete. Jag har inte i något sammanhang uttalat mig förklenande om personal eller handläggning. Jag har tvärtom understrukit att man naturligtvis skulle uppnå en viss rationalisering om man datoriserade även inom tingsrätterna. Skälet att föra över det här till kronofogden är den effektivisering som ligger i att det behövs en ansökan och ett beslut för att man i ett sammanhang skall kunna verkställa besluten. Det råder inget tvivel om att det innebär en förbättring — kanske inte i första hand för inkassoföretagen, för det är ju inte dem vi skall tänka på, utan i första hand för de enskilda individerna. Det tycker jag att vi skall ta fasta på. Jag har alltså på intet sätt uttalat mig i förklenande ordalag om personalen, varken biträdespersonal eller rättsbildad personal, vid tingsrätterna. På den punkten har Inger Schörling grovt missförstått mig.
Herr talman! Jag vill bara påminna om att man faktiskt redan 1988 beslutade att kanslipersonal skulle få beslutanderätt i en del av de här ärendena. Vidare vill jag säga till Göran Magnusson att faktum är att om man för över dessa uppgifter till kronofogdemyndigheterna, tvingas man att föra två diarier. Det kan man aldrig komma ifrån. Man kan inte föra bara ett diarium. Alltså kan man ifrågasätta om det blir så väldigt stora rationaliseringsvinster. Till sist är det verkligt stora problemet delgivningarna. Förenklingarna får man via formföreskrifter; det får man oavsett om det är kronofogdemyndighet, tingsrätt eller någon annan myndighet som skulle kunna aspirera på att handlägga dessa ärenden.

Herr talman! Vi behöver ett gott försvar, men det skall vara ett försvar som är relevant i förhållande till den verkliga hotbilden. Det kalla krigets tid har inneburit en stark satsning på mekaniserade militära styrkor, medan vi blivit alltmer sårbara. Totalförsvaret är bräckligt. Tyvärr drev en majoritet under fjolåret igenom ett beslut om en förändring av arméns organisation som var olycklig. Den var enligt min mening inte relevant med tanke på dagens hotbild och framtidens behov av flexibilitet och god beredskap. Under fjolåret förändrades omvärlden radikalt och därmed också den militära hotbild som under 40 år målats upp. Det är beklagligt att regeringen då genomdrev ett förslag till arméorganisation som redan då var hopplöst föråldrad. Dagens hot och den närmaste framtidens hot mot det svenska samhället finns i miljöförstöringen, vårt ekonomiska beroende av främmande makter och en vacklande intern solidaritet. Till detta kvarstår hotet om kärnvapen och riskerna för kärnkraftsolyckor, stora kemiska olyckor, broras och dammbrott. De ekologiska och ekonomiska katastrofområdena i Östeuropa kan orsaka stora flyktingströmmar. Riskerna för etniska konflikter och mindre krig i Europa ökar. Ett gott försvar fordrar att vi har möjlighet att snabbt ordna tillfällig inkvartering, förplägnad och sjukvård för tusentals människor. I detta sammanhang har trängtrupperna en unik kompetens av största värde för totalförsvaret. Därför återkommer vi nu från miljöpartiet de grönas sida med förslag om ett trängcentrum i varje militärområde. Trängtrupperna har en speciell ställning genom sin betydelse, inte bara för armén utan också som katastrofberedskap för hela samhället. Det är då föga rationellt att man lägger ned trängregementena i Sollefteå och Hässleholm. I propositionen föreslås att ett milounderhållsregemente inrättas i övre Norrland. Det är bra. Men det måste bli fråga om att föda och reparera människor lika väl som bandvagnar. Det sägs vidare att detta på sikt även kan behövas i övriga militärområden. Vi menar att det behövs nu. Varför skall man då lägga ned trängregementena i Sollefteå och Hässleholm? Här har vi ju milounderhållsregementen eller grunden för trängcentrum i nedre Norrland resp. milo Syd. För mig framstår det som en misshushållning med materiellt kapital och mänsklig kompetens, en misshushållning som riksdagen absolut inte får tillåta. Liksom överbefälhavaren förespråkar vi i miljöpartiet en integration av specialtruppslag redan vid krigsförbandens grundutbildning. Det gäller även underhållsfunktionen. Denna del i armén måste man alltid arbeta hårt för i fredstid. Erfarenheterna från andra världskriget och Vietnamkriget visar entydigt att USA gick i krig med en underhållstjänst som var alldeles för liten. Finns det inget bakom blir stridsvagnar och haubitsar föga hotfulla kulisser. Det blir inte det pang för pengen som man förespeglat skattebetalarna, och det blir inte en hotfull stormakt. Sett ur rent militär synvinkel finns det därför skäl att förutom god underhållskompetens vid de stridande förbanden ha självständiga trängförband, detta för att motverka tendensen att man i ett trängt budgetläge eller vid kris i vapenindustrin hellre satsar på haubitsar än på fältsjukhus och trosskärror. Nu kan man säga att vi får lita på att ÖB prioriterar rätt, och jag har stort förtroende för ÖB. Men vi skall inte begära att ÖB bedömer hela samhällsbehovet. Det är riksdagens och regeringens ansvar att tillse att totalförsvaret i vid mening blir rationellt och väl anpassat till aktuell hotbild. Det är enligt min mening farligt att göra en strikt bodelning mellan civilt och militärt försvar om inte regering och riksdag vågar lägga sig i de olika delarnas funktion just med tanke på att allt skall samspela till ett gott totalförsvar. Det är en riktig princip att de ansvariga för räddningstjänst och sjukvård i fred också skall ha ansvaret i krig. Men på dessa områden behövs trängtrupperna som komplement och gardering. Från Tjernobylolyckan vet vi att konsekvenserna blir så stora att civila organisationer inte kan dimensioneras efter detta. Det har vi inte pengar till. Herr talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservation i detta ärende som innebär att trängregementena i Sollefteå och Hässleholm får behålla sin självständiga status. Vidare innebär den att ett trängcentrum får inrättas i varje militärområde och att trängtrupperna skall hålla beredskap för stora civila katastrofer och för stora flyktingströmmar.

Herr talman! Paul Ciszuk för ett resonemang som går vida utanför vad detta betänkande handlar om. Han gör det utifrån den position som miljöpartisterna har intagit i alla de omgångar som jag har fört resonemang med dem om försvarsoch säkerhetspolitiken. De för ett ganska vidlyftigt resonemang om hotbilden. De deltog i försvarskommitténs arbete under en viss tid, men de fann det sedan lämpligast att inte delta i kommitténs arbete för att kunna fortsätta sitt resonemang utan att behöva mötas av den verklighet som man, i alla de sammanhang där man närmar sig de konkreta problemen, faktiskt måste ta hänsyn till. Vad handlar då detta ärende om? Jo, det handlar om en förbättring av den struktur som skall göra det möjligt för de militära förbanden att få en bättre möjlighet att under utbildningstid och verkställighetstid faktiskt även vara fysiskt så nära varandra som möjligt. Därför sammanförs dessa funktioner till ett centrum som ger dessa effekter. Härigenom skapas alltså förutsättningar för att man effektivt, ekonomiskt, utbildningsmässigt och kunskapsmässigt skall låta de värnpliktiga och den funktion som de också skall betjäna organiseras och lokaliseras på ett sådant sätt att man får det bästa möjliga utbytet av den nya organisationen. Den ger naturligtvis också vissa effekter genom att man flyttar verksamhet från en ort till en annan. Och om detta utfaller som vi förutsätter kommer ytterligare ett antal organisationer av det här slaget i förlängningen att upprättas. Men vi har sagt att vi vill ha en avrapportering och en bedömning av beslutens innehåll och verkan innan vi går vidare.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
Herr talman! Roland Brännström säger att han hoppas att denna organisation skall skapas i varje militärområde. Men det är obegripligt varför dessa regementen först skall läggas ned och sedan återupprättas. Jag förstår inte alls logiken i detta. Det måste innebära en misshushållning. Kan vi inte få en ytterligare beskrivning av rationaliteten i denna åtgärd?
Herr talman! Det som vi nu skall fatta beslut om gäller en organisationsförändring som innebär att man till den verksamhet som bedrivs i milo ÖN också för den del av organisationen som trängtrupperna har att ansvara för. I förlängningen ser vi framför oss en struktur — om detta leder till den utveckling och förbättring av organisationen som vi bedömer vara rimlig — som innebär att man då också går ut till fler militärområden. Men vi vill ha erfarenhet av detta beslut innan vi förordar att man nu genomför detta över samtliga milo. Det anser jag är en beskrivning av vår försiktighet men samtidigt en målinriktning som gör det möjligt för försvarsutskottet och riksdagen att faktiskt följa denna förändring och få besked om effekterna. Det är dessa effekter vi vill ha bevisade och klarlagda innan vi förordar en ny struktur över samtliga milo.

Herr talman! Vi undviker i allmänhet att genom lag binda organisationen i kommuner och landsting. Den proposition som regeringen har lagt fram om ledningsansvaret inom hälsooch sjukvården har därför vållat en hel del huvudbry i partierna och i socialutskottet. Vi har ställt oss frågan: Skall det verkligen vara nödvändigt att ha lagregler om hur kliniker och enheter inom sjukvården skall ledas? En tanke som många har haft är att det faktiskt kunde vara bättre att ha denna fråga oreglerad och överlåta den till landstingen själva. Problemet är att det redan i dag finns en lagreglering om detta område, och den regeln är opraktisk på många sätt och vis. Den går ut på att något som kallas det medicinska ledningsansvaret skall ankomma på överläkare. Det här kunde kanske fungera om det fanns en överläkare på varje klinik, men i dag är läget ett annat i stora delar av sjukvården. Det finns flera överlä SS kare som har det medicinska ledningsansvaret inom en och samma enhet, och det har lett till mycket stor oklarhet. Det har väckts flera motioner som går ut på att propositionens förslag till lagändring skall avslås. Moderaterna fullföljer ett sådant förslag i en reservation. Vi har även från folkpartiets sida övervägt mycket noga att följa samma linje. Den komplikation vi då ser framför oss är att den nuvarande lagen skulle bestå. Av den hearing som anordnades av utskottet framgick att det skulle ställa till besvär för landstingen. Vi har därför valt att medverka i en modifiering av regeringens förslag. Den modifieringen innebär att det etableras en ordning för samlat ledningsansvar i enlighet med propositionens förslag. Men vi säger samtidigt att den ordningen är fakultativ, dvs. den ordningen får tillämpas där landstingen finner det ändamålsenligt. Den farhåga som har framkommit är nämligen den att andra yrkesgrupper än läkarna skulle få mindre möjligheter än i dag att bli ledare inom hälsooch sjukvården. Det finns i dag många driftiga sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och andra som har ett ledningsansvar och som utövar det väl. Det är vår bestämda övertygelse att detta är en förnuftig ordning, att det i många fall kan vara lämpligt med andra befattningshavare än läkare i chefspositioner i hälsooch sjukvården. Den som är läkare behöver inte vara en bra ledare. Den som är en bra ledare behöver inte vara läkare. Vi tror att det i många situationer och i många sammanhang är förnuftigt att duktiga, driftiga befattningshavare med andra utbildningar och andra erfarenheter kan ges ledningsansvar inom hälsooch sjukvården. Med den modifiering av regeringens förslag som utskottet nu ställer sig bakom blir det möjligt för landstingen att själva avgöra i vilka enheter som den i lagen fastslagna ordningen skall tillämpas. Den ursprungligen föreslagna regeln att socialstyrelsen skulle utpeka hos vilka enheter som en sådan ordning skulle tillämpas tas bort ur lagen. Kvar står endast socialstyrelsens tillsynsansvar, som ju gäller hela hälsooch sjukvården, men ingen som helst direktivrätt från socialstyrelsens sida. Det blir alltså fritt fram för landstingen att själva bestämma var den i lagen uppdragna ordningen skall tillämpas och var den icke behöver tillämpas. Vi utgår självfallet från att den frågan kommer att hanteras av landstingen med ansvar och med stark hänsyn tagen till patientsäkerheten inom hälsooch sjukvården. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på den här punkten, som jag menar på ett bra sätt tillgodoser de olika krav och önskemål som har kommit fram under behandlingen av ärendet. Jag vill i övrigt yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom. Får jag bara med några få ord uppehålla mig vid vissa av dem. Vi menar att dietisterna är en viktig grupp inom hälsooch sjukvården som bör ges legitimation. Det kravet har framförts tidigare, och det framförs åter i detta betänkande. Vi menar att regeringen bör överväga frågan om legitimation för naprapater. Vi menar att det behövs en utvidgad möjlighet till vård utanför det egna landstinget. Vi menar att patientens rätt att välja patientansvarig läkare, dvs. sin egen läkare, måste förstärkas. Vi menar slutligen att det är nödvändigt med en lagreglering av rätten att flytta till sjukhem och servicehus i annan kommun. Det har träffats en överenskommelse mellan kommunförbunden om att man i största möjliga mån skall hjälpa gamla som vill flytta till sina barns kommun att göra detta. Vi vet dock av praktisk, bitter erfarenhet att denna ordning ännu inte har fungerat. Bengt Westerberg har vid upprepade tillfällen uppmärksammat Saga Skarin i Uddevalla, en 92 år gammal dam, som i flera år har kämpat för att få flytta till sina barn i Stockholm. Det har tagit lång tid innan detta har blivit möjligt. Det har inte gått att få rätt domstolsvägen, utan det har krävts en lång bearbetning för att åstadkomma denna, som vi tycker, självklara rättighet. Om den frivilliga överenskommelse som finns inte fungerar är det nödvändigt att se över lagstiftningen för att förverkliga denna självklara rätt, som varje gammal människa och varje handikappad i Sverige borde ha, dvs. rätten att få bo nära sina egna barn. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till folkpartiets reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 24 behandlas bl.a. frågan om ledningsansvaret inom den offentliga hälsooch sjukvården men också behörighetsregler för vissa grupper inom hälsooch sjukvården. Regeringen har i proposition föreslagit att ledningsansvaret inom offentlig sjukvård skall förändras så att det medicinska och det administrativa ansvaret koncentreras till en person med titeln chefsöverläkare. Regeringen har också föreslagit att det skall bli möjligt för äldre och handikappade att välja sjukvård och omsorg i annat landsting än det där man är mantalsskriven samt att landstingen skall kunna erbjuda sin s.k. överkapacitet till andra landsting. I grunden kan man säga att vi moderater har en annan syn på hälsooch sjukvården än vad regeringen har. Vi skulle vilja organisera den på ett annat — och för de enskilda människorna bättre — sätt än som i dag är fallet. En ökad valfrihet, som ju aldrig är viktigare än i ett läge när man är sjuk, skulle kunna bli möjlig med den allmänna obligatoriska sjukvårdsförsäkring som vi har föreslagit. Och vi ser i dag att vi har haft rätt. Svensk sjukvård har problem, och det är patienterna som blir lidande av de långa köerna. Dessa kan vi sannolikt aldrig komma till rätta med om vi inte byter ut den statliga planstyrningen av hälsooch sjukvården mot en styrning som i stället är baserad på individuella behov och individuella önskemål. Hälsooch sjukvårdslagen uttrycker det som förmodligen är självklart för alla, nämligen att ansvaret för den medicinska verksamheten skall ligga hos en person som har specialistkompetens på just det området. Det som regeringen nu föreslår är att även det administrativa ledningsan svaret skall lagregleras. Genom att kombinera det medicinska och det administrativa ledningsansvaret skall man kunna få ett s.k. samlat ledningsansvar, och den som får detta skall benämnas chefsöverläkare. Vi är säkert alla överens om att det behövs klara regler för det medicinska ansvaret. Men hur sjukvården skall administreras kan rimligtvis sjukvårdshuvudmännen själva avgöra. Det som jag hittills har sagt skall inte tolkas så att vi moderater skulle motsätta oss att man inom sjukvården har ett samlat ledningsanvar. Där man anser att detta skall finnas har man full frihet att införa det även med vårt förslag. Detta menar vi bör kunna avgöras av varje enskilt landsting med utgångspunkt i de olika lokala förutsättningar som kan finnas. Det som staten skall eftersträva är att vara en garant för den medicinska kvaliteten. Det är av det skälet som vi också föreslår att medicinalstyrelsen skall återinföras och att länsläkarorganisationen skall utformas på ett sådant sätt att den utgör en kontroll av den medicinska kompetensen. Vi ser också positivt på förslaget att det skall finnas en patientansvarig läkare vid en klinik. Men vi tror också att det är viktigt att den enskilde själv, så långt det är möjligt, kan påverka valet av den patientansvarige läkaren. Därför har vi i en gemensam borgerlig reservation ställt oss bakom ett folkpartiförslag om att det i hälsooch sjukvårdslagen skall göras en markering av den enskildes rätt att själv välja sin läkare. Det är också bra att regeringen nu närmar sig den linje som vi moderater länge har förordat, nämligen att äldre och handikappade skall få möjlighet till en servicebostad i en annan kommun än sin egen. Men för att undvika att en enskild person kommer i kläm mellan två landsting har vi föreslagit att denna rätt för äldre och handikappade skall skrivas in i lagen. Herr talman! I detta betänkande behandlas också ett antal frågor som gäller behörighetsregler för vissa grupper inom hälsooch sjukvården. Bl. a. framförs i flera motioner, representerande samtliga politiska partier, att naprapater skall ges möjlighet till legitimation. Naprapater är i Sverige en välutbildad grupp, med ett starkt förtroende och erkännande inom området manuell medicin. I alternativmedicinkommitténs betänkande, SOU 1989:60, anges att naprapater har en lång utbildning och att deras kompetens är allmänt vitsordad. Man räknar med att 200 000 patienter i Sverige i dag söker hjälp hos naprapater vid cirka en miljon tillfällen årligen för huvudsakligen ryggoch ledbesvär. Naprapaterna utgör således i dag en mycket stor resurs för väldigt många människor. Samtidigt utgör de också en väl definierad yrkesgrupp med en klar yrkesidentitet. Utbildningen tillgodoser högt ställda krav vad avser patienternas säkerhet i vården. En legitimation för denna yrkesgrupp innebär både ett samhällserkännande av verksamheten och ett slags varudeklaration för patienten. Med detta, och med respekt för den tidspress som vi nu befinner oss i, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 11, fogad till betänkandet. I denna reservation framförs kravet att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med ett förslag om en legitimation för den yrkesgrupp som avlagt examen för Doctor of Naphrapathy.

Herr talman! Frågan om ledningsansvaret i hälsooch sjukvården har diskuterats länge. Åsikterna har varit delade om huruvida det behövs en lagreglering i sammanhanget eller inte. Det har också förekommit en viss dragkamp mellan olika yrkesgrupper om var ett ledningsansvar bör ligga, och de yrkesgrupperna har var för sig anfört skäl som har framstått som välgrundade. För oss som skall fatta beslut i frågan har det inte varit helt lätt att i snårigheten av argument hitta den modell som bäst gagnar patienten. Här liksom i alla frågor som gäller sjukvård måste givetvis patientens intresse vara utgångspunkten. Vi har från centern många gånger framfört — senast i en kommittémotion med anledning av den aktuella propositionen — hur viktigt det är att man i sjukvården har en sådan organisation att vårdpersonalen i huvudsak kan ägna sig åt patientarbetet och så långt möjligt avlastas administrativa uppgifter. Vi har pekat på hur viktigt det är med kontinuitet i vården och hur viktigt det är att patienterna har tryggheten att veta att det finns en läkare som de kan vända sig till med sina frågor och önskemål och som är närmast ansvarig för just deras vård. Också patientsäkerheten — att det aldrig råder någon tvekan om vem som har ledningsansvaret — är viktig. Från hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har man påtalat att den reglering som gäller av ansvarsfrågorna i flera fall inte varit tillfredsställande när det gällt att klarar ut vem som kan åläggas ansvaret för felaktiga åtgärder. Det har naturligtvis varit ett tungt vägande argument för att man bör göra sådana ändringar i hälsooch sjukvårdslagen att det, om det blir aktuellt, framgår vem som har det samlade ledningsansvaret, alltså inte bara det medicinska utan också det administrativa. Vi har från utskottets sida verkligen bemödat oss om att ta till oss de argument som kan vara viktiga för att få till stånd en bra lösning. Den förändring som skett i förhållande till propositionen är att det sker en decentralisering till sjukvårdshuvudmännen när det gäller att besluta vilka enheter som skall omfattas av ledningsansvar och vilka som skall kunna ligga utanför. Jag tror att det är en riktig åtgärd. Det är landstingen som har ansvaret för organisationen av sjukvården inom sina områden, det är de som har den bästa kunskapen om hur enheterna är uppbyggda och fungerar, och de bör därmed också vara fullt kompetenta att avgöra frågan om ledningsansvaret. Det kommer säkert att betyda att man vid större enheter, med flera överläkare, kommer att ge en chefsöverläkare ett samlat ledningsansvar. Men den modell som utskottet förordar kommer också att innebära att det i många fall öppnas möjligheter för andra än läkare att få ett ledningsansvar. Vi har alltså, herr talman, från centerpartiet kommit fram till vi bör ställa oss bakom den lagändring som socialutskottet föreslår. Den skall alltså föras in i hälsooch sjukvårdslagen. I betänkandet behandlas också frågan om rätten att flytta till sjukhem, ålderdomshem eller servicehus i annat landsting eller annan kommun. Det är ju något som det funnits önskemål om under lång tid, men det har rests många hinder i sammanhanget. Nu har det äntligen kommit till stånd rekommendationer från Kommunförbundet och Landstingsförbundet som går ut på att kommuner och landsting skall underlätta sådana flyttningar. Rege ringen har också lagt fram förslag om en utvidgning av kommunernas och landstingens rätt att ta emot vårdbehövande från andra kommuner. Men än så länge får detta bara betraktas som rekommendationer, och som de är skrivna kan man nog tyvärr befara att det inte är tillräckligt. Även äldredelegationen har haft sina tvivel på den här punkten. Vi anser från centern att det här är en så viktig fråga i utvecklingen av äldrevården att det bör utarbetas ett lagförslag som stärker den enskildes rätt i detta sammanhang. Så vill jag ta upp frågan om legitimation av naprapater, som föreslås i en fyrpartireservation. Vi anser från centern att skälen för detta förslag är många. För ett år sedan beslöt riksdagen på förslag av regeringen om införande av legitimation av Doctors of Chiropractic. Det gäller en yrkesgrupp som fått sin utbildning utomlands. Vid det tillfället uttalade sig utskottet mycket positivt om naprapaterna och deras möjlighet att få legitimation. Man sade bl.a.: ”Utskottet instämmer i motionärernas bedömningar att det inom naprapatin bedrivs ett seriöst arbete. Så snart tillräckligt underlag för ett ställningstagande föreligger beträffande naprapaterna bör regeringen pröva frågan om deras legitimation.” Det ”underlag” som man, naturligt nog, närmast avsåg var det som skulle komma fram genom alternativkommitténs arbete. Efersom kommittén då skulle lägga fram sitt slutbetänkande inom kort, verkade det helt okej, tyckte vi andra. Det framstod då — det tror jag att fler kan intyga — som om det bara var fråga om rena transportsträckan innan det skulle läggas fram ett förslag på riksdagens bord om legitimation av naprapater. Därför blev förvåningen mycket stor när kommitténs slutbetänkande kom och kommittén, tvärtemot vad som förutskickats, inte alls tog någon särskilt positiv ställning till naprapaterna. Man klagade bl.a. över att detta är en grupp som inte är särskilt internationellt känd, och att man därför inte har några erfarenheter att hämta från andra länder. Kommittén sade också att om man skall införa en legitimation, så krävs det att gruppen skall ha byggt upp ett förtroende samt vunnit visst mått av kliniskt och vetenskapligt erkännande. Det finns rätt mycket att anföra till naprapaternas förmån. De har en lång utbildning, där de flesta lärare är läkare, och eftersom denna utbildning sker i Sverige finns det stora möjligheter för svenska myndigheter att ha kontroll över och insyn i utbildningen. En liknande insyn finns det ju inte alls möjlighet till om utbildningen sker i exempelvis Amerika, där de flesta chiropraktorer har utbildats. Det beräknas att under förra året ca 200 000 personer i Sverige blev behandlade av naprapater. Och eftersom en attitydundersökning visade att 80 96 av svenska folket hade ett stort förtroende för yrkeskåren, vågar man kanske dra slutsatsen att många av dessa behandlingar var framgångsrika. Naprapatin har ju också i stor utsträckning tagits i anspråk av företagshälsovården och inom idrottsrörelsen. Det finns t.o.m. en rapport från riksrevisionsverket som pekar på att om naprapater inordnades i den allmänna vården, skulle medicineringen kunna minska betydligt. Ja, det finns många fler rapporter och uppgifter som omgående skulle kunna ge re geringen det underlag som efterlyses för ett förslag om legitimation också av naprapater. Jag yrkar bifall till reservation 11. Till slut vill jag säga några ord om en annan yrkesgrupp, nämligen dietisterna, som enligt vår mening bör få större uppskattning i form av en legitimation. Vi har i just det här sammanhanget inte någon motion om detta, vilket i och för sig är en miss. Men vi har under lång tid och på olika sätt i motioner och interpellationer pekat på kostens betydelse för hälsan — och att det självklart måste slå igenom också i hälsooch sjukvårdsarbetet. Det kommer ständigt nya forskningsrön som visar att felaktig kost betyder mer för uppkomsten av olika sjukdomstillstånd än vad man har vetat tidigare. Och felaktig kost i vården kan svårt försämra tillståndet hos många människor. Detta är en kunskap som måste få vara under utveckling. Vad vi framför allt behöver är yrkesutövare som kan ge praktisk tillämpning av det kända sambandet kost-hälsa. Då är dietisterna genom sin speciella utbildning och yrkeskunskap oöverträffade. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation 12 och dessutom till reservation 7.

Herr talman! När det gäller betänkandet SoU24 om ledningsansvaret inom hälsooch sjukvården, anser miljöpartiet de gröna att utskottet i gott samarbete till slut fattat ett klokt beslut när det föreslagit att man skall låta sjukvårdshuvudmännen själva besluta vilka enheter inom hälsooch sjukvården som skall omfattas av ledningsansvaret och vilka enheter som kan lämnas utanför. Det är hos sjukvårdshuvudmannen som den lokala kännedomen om verksamheten och personalen finns, och det är där man kan bedöma vilka behov som finns när det gäller ledning av verksamheten. Jag anser att utskottets ordförande Daniel Tarschys mycket väl har klargjort hur utskottet kom fram till sitt beslut; det instämmer jag i. I reservationerna 3 och 5 talar jag för att det även utan chefsöverläkare skall finnas möjlighet att ha en patientansvarig läkare. Patientens möjlighet att själv välja den läkare som skall ha hand om honom bör vara så stor som möjligt. Dessutom är det viktigt med kontinuitet i vården. I reservation 8 beklagar jag att man inte till fullo löst frågan om den ekonomiska delen när det gäller äldre och handikappade som flyttar till en serviceplats — eller äldre som flyttar till långvårdsplats eller annat äldreboende — från ett landsting till ett annat eller från en kommun till en annan. Om inflyttningen till storstäderna skulle bli stor, skulle dessa inte kunna bära den ökande bördan av servicebehövande och omsorgskrävande äldre. Det gäller både boendet och själva vården. Detsamma skulle kunna gälla om en kommun har en högre standard på sitt omhändertagande än grannkommunen och därmed blir mer attraktiv. Självfallet tycker jag att det är rätt att även äldre människor och handikappade, liksom alla andra svenskar, skall få lov att flytta som de vill i Sverige, men det verkar som om man inte lyckats lösa skatteväxlingen fullt ut. För det är väl inte meningen att den kommun man lämnar skall fortsätta att betala för en utflyttad f.d. kommuninnevånare i flera år? Om äldrevården på grund av ekonomiska problem för kommunerna inte blir av den höga standard som man gärna ser att en avlägset boende anhörig skall ha, kan det tänkas att viljan att ha sina äldre anhöriga inom besöksavstånd växer. Då kan trycket på storstäderna bli ett problem vad gäller utbudet av boende och service. Vad gäller legitimation för naprapater stöder jag i reservation 11 att dessa, om de genomgått examen för Doctors of Naprapathy, skall få legitimation. Detta har vi kämpat för ända sedan vi bildade miljöpartiet 1981. Om vi kunde ta hand om de flesta ryggskadade på ett tidigt stadium, skulle vi minska både patienternas lidande och sjukskrivningstidens längd. Det vore rent av i det långa loppet en ekonomisk vinst för samhället att låta även välutbildade naprapater, som tagit sin examen som Doctor av Naprapathy, få en legitimation och därmed ge patienterna chansen att snabbare få vård och bli friska. Som fjärde talare i denna fråga anser jag att detta får räcka som positivt tal för naprapaternas möjligheter att få legitimation. Jag hoppas att kammaren kommer att stödja den reservationen. Härmed yrkar jag bifall till de reservationer i betänkandet SoU24 som jag har undertecknat på miljöpartiets vägnar.

Herr talman! I detta betänkande finns förslag som har till syfte att öka patientens säkerhet i vården. Det gäller ledningsansvarets utformning och förslaget om att utse patientansvarig läkare. Valfriheten främjas också genom en lagändring som gör att Landstingsförbundets rekommendationer kan följas och som innebär att människor skall kunna flytta mellan landsting även då de är i behov av sjukhemsplats eller liknande. Vidare behandlas motioner bl.a. gällande legitimation av vissa yrkesgrupper. Herr talman! I tidigare sjukvårdslagstiftning gjordes inte skillnad mellan medicinsk och administrativ ledning. Före 1971 hade överläkaren ett samlat medicinskt och administrativt ledningsansvar. Då fanns bara en överläkare på varje klinik. 1971 ändrades lagen så att det kunde finnas fler överläkare per klinik, bl.a. av rekryteringsskäl. Då skulle en av dem utses till klinikchef med ett samlat ansvar. När hälsooch sjukvårdslagen kom till 1983, gjordes den bedömningen att det var viktigt att det medicinska ledningsansvaret var lagreglerat, och det lades på läkarna. Samma behov av att lagreglera även administrativ ledning bedömdes inte finnas, men man ansåg att ledningsansvaret inom sjukvården var komplicerat och ytterligare behövde utredas. Det gjordes också, och det kom ett betänkande 1984 som remissbehandlades och fick mycket kritik, och så har utredandet och översynen fortsatt genom åren för att slutligen nå riksdagen i form av den proposition som vi nu behandlar. Herr talman! Problemet med ledningsansvaret i dag är att det är svårt att göra någon klar åtskillnad mellan vad som är medicinskt ledningsansvar och vad som är administrativt ekonomiskt ledningsansvar. De olika typerna av ansvar går i varandra och påverkar varandra. Det me dicinska ledningsansvaret tillkommer ett stort antal personer, nämligen alla överläkare och distriktsläkare. Det säger sig självt att detta ledningsansvar blir oklart och otydligt, när det numera dessutom är vanligt att flera överläkare arbetar inom samma klinik, ja t.o.m. på samma avdelning och också samtidigt med samma patient. Ingen är överordnad den andre, olika rutiner kan komma att användas inom samma enhet, och det blir problem när det finns delade meningar. Säkerheten i vården äventyras. Det är också svårt för sjukvårdshuvudmännen att utkräva ansvar för att sjukvårdsresurser används på ett optimalt sätt. Medicinska frågor och resursfrågor hör nära samman. Ett samlat ansvar krävs för att viktiga prioriteringar skall kunna göras. Herr talman! I propositionen föreslås nu att om det behövs med hänsyn till patientens säkerhet, skall det vid enhet för diagnostik eller vård och behandling finnas en särskild specialistkompetent läkare som svarar för den samlade ledningen av verksamheten. Socialstyrelsen bestämmer vilka enheter som skall omfattas av kravet på en ledningsansvarig läkare. Läkaren skall benämnas chefsöverläkare. Motionerna i anledning av den här delen av propositionen var till övervägande del negativa till förslaget. Utskottet beslöt därför anordna en utfrågning med berörda parter för att få sakläget klarlagt. Det framkom tydligt att det råder stor enighet om behovet av ett samlat ledningsansvar. TCO uttryckte genom sjuksköterskorna för sin del skepsis mot förslaget, men en stor majoritet i utskottet fick den uppfattningen att det var viktigt att göra en förändring i propositionens inriktning. Utgångspunkten var att stärka patientens säkerhet och samtidigt ge landstingen största möjliga frihet att organisera vården samt att lämna utrymme för andra yrkesgrupper att utvecklas och ta ett ledningsansvar utöver det egentliga yrkesansvaret. Ett sådant utrymme ges redan i propositionen, men utskottet har ytterligare understrukit detta. Det finns nu en majoritet för ett samlat ledningsansvar, huvudsakligen enligt propositionens förslag. Utskottsmajoriteten har strukit den passus i 14§ som gav socialstyrelsen uppdrag att utpeka vilka områden som skall ledas av chefsöverläkare. Sjukvårdshuvudmännen får nu själva med stöd av socialstyrelsens allmänna råd avgöra vilka enheter som berörs. Socialstyrelsen kan genom sin tillsyn följa utvecklingen. Jag hoppas att Daniel Tarschys instämmer i den här beskrivningen och fortfarande står bakom den 14§ som nu finns fogad till utskottets betänkande, för jag tycker att hans beskrivning var något luddig. Jag hoppas att vi menar precis samma sak. Det är bara moderaterna i utskottet som inte är med på detta. Men här får nu landstingen ett instrument för att mera effektivt kunna prioritera och använda sina resurser, vilket ytterst kommer sjukvårdskonsumenterna till godo. Den enskilde patienten får större möjlighet att utkräva ansvar då någonting har gått snett och framför allt: Ansvaret för att vården skall organiseras så att misstag förhindras blir tydligare. Att förhindra att misstag sker genom dåliga rutiner eller avsaknad av bra rutiner är synnerligen viktigt. Förslaget om ett samlat ledningsansvar har av andra yrkeskategorier än läkare uppfattats som en överbetoning av läkarnas roll, men man får inte glömma bort att ett stort antal läkare nu fråntas sitt medicinska ledningsansvar. Det finns ett stort utrymme för andra yrkeskategorier att få ett ledningsansvar. Vid utfrågningen nämndes att cirka hälften av slutenvårdsplatserna förväntas falla utanför det lagreglerade området. Självklart kommer det att finns chefer med speciella ansvarsområden även inom enheter som leds av chefsöverläkare. Det är det samlade ledningsansvaret som inte kan delegeras. Vars och ens yrkesansvar finns också fullt ut. På de enheter som kommer att ledas av en chefsöverläkare ankommer det på denne att utse en patientansvarig läkare för varje patient. Det skall vara en legitimerad läkare. Det är ytterligare en åtgärd för att förstärka patientens ställning och kontinuiteten i läkarkontakterna som ju i dag är ett problem. Den patientansvarige läkaren skall ta ett helhetsansvar för att patienten undersöks så att en säker diagnos kan ställas och ansvara för att samordna de olika undersökningar och behandlingar som behöver ges. Han eller hon skall också ansvara för att informera om hälsotillstånd och möjlig behandling samt ge patienten möjlighet till samråd om vården. Allt detta har särskilt stor betydelse då flera läkare samtidigt är involverade i patientens vård vid samma vårdtillfälle. Patienten skall veta vilken läkare som har ansvaret och vem man skall vända sig till. Det är också viktigt att patienten så långt möjligt kan påverka valet av patientansvarig läkare. Men någon lagstiftning i den här delen föreslås inte. I motioner med sådana yrkanden påpekas också svårigheten att ge möjlighet till ett helt fritt val inom den slutna vården. Utskottet förutsätter att sjukvårdshuvudmännen och chefsöverläkaren så långt det är möjligt tillmötesgår patientens önskemål när det gäller val av patientansvarig läkare. Självfallet finns inget hinder för landstingen att organisera vården i övrigt så att annan personal får ett särskilt patientansvar. Därmed ökas kontinuiteten i vården för andra yrkeskategorier. Så sker redan på många håll. Personal får ett särskilt ansvar för vissa patienter genom att t.ex. gruppvård eller liknande har genomförts. Herr talman! Socialutskottet har flera gånger behandlat frågan om möjligheten för personer som har behov av boende i t.ex. servicehus eller på sjukhem att flytta mellan kommuner och mellan landsting. Utskottet har uttalat att det skall vara möjligt. Landstingsoch kommunförbunden har utfärdat rekommendationer som svarar väl mot de önskemål som utskottet och riksdagen givit uttryck för. Nu föreslås en lagändring som ger landstingen möjlighet att följa dessa rekommendationer. Rekommendationerna innefattar också ekonomiska överenskommelser och övergångsbestämmelser. Det är nu viktigt att kommuner och landsting följer dessa rekommendationer, och det är bra att ett uppdrag till socialstyrelsen att följa upp detta aviseras redan i propositionen. Därmed godtar vi att någon lagstiftning inte sker nu. Utskottet har också flera gånger tidigare avstyrkt yrkanden om vårdgaranti, som nu återkommer från moderaterna. Valfrihet för patienten är viktig, liksom det är viktigt att människor får vård i rimlig tid och i den omfattning som behövs. Men den grundläggande principen är att det är det landsting där patienten är bosatt som i första hand skall svara för den vård som behövs. Samverkan och avtal finns ju mellan landstingen, även inom ramen för Dagmaruppgörelsen, t.ex. när det gäller vissa typer av operationer. En vårdgaranti löser inte de problem som finns. Det har inte framkommit några övertygande argument för det. Frågan om en särskild utbildning för sjukvårdsadministratörer tas också upp i motionen. Naturligtvis krävs god kompetens på detta område. Utbildningsvägar finns och de exemplifieras i utskottets betänkande. Ytterligare utbildning planeras dessutom. Apropå de motionskrav om legitimation för dietister och naprapater som nu föreligger, har liknande motioner nyligen behandlats i riksdagen. Vi fann då inte tillräckligt starka skäl för beslut om legitimation av dietisterna. Legitimation är inte någonting som man delar ut för att visa uppskattning, utan det är andra kriterier som styr detta. Utskottet har samma ståndpunkt nu. Naprapaterna, som är en välutbildad och av allmänheten mycket uppskattad grupp, behandlades i alternativmedicinkommitténs utredning. Den är nu ute på remiss och remisstiden går ut i morgon. Det är ganska naturligt att remissomgången och beredningen av förslagen bör avvaktas innan man fattar beslut i denna fråga. Utskottet har för övrigt tidigare uttalat att regeringen, så snart det föreligger ett tillräckligt underlag för ställningstagande, bör pröva frågan om legitimation av naprapaterna. Jag tycker att det är ett mycket starkt ställningstagande, som kunde tillgodose motionärernas önskemål även vid det här tillfället. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag vill gärna diskutera dietisterna och naprapaterna litet mer med Ingrid Andersson. Om Ingrid Andersson hakade upp sig på att jag sade att dietisterna måste bli legitimerade för att få någon form av uppskattning, kan jag gärna formulera mig på ett annat sätt på den punkten. Det handlar om att ge dietisterna en ny status i jämförelse med yrkesgrupper som har liknande yrkesinriktning men som inte på långa vägar har den gedigna utbildning som dietisterna har.

Jag tyckte också att Ingrid Andersson gled litet för enkelt förbi frågan om naprapaterna. Jag skulle gärna vilja ha en litet närmare förklaring av Ingrid Andersson av vad det är som har hänt sedan vi behandlade den här frågan förra gången i utskottet. Jag kan inte tänka mig att Ingrid Andersson kan ha en så helt annorlunda minnesbild av hur diskussionen gick i utskottet vid den tidpunkten. Både Ingrid Andersson och Aina Westin, som är ledamot av utskottet, satt med i alternativmedicinkommittén. Det framkom mycket klart vid det tillfället att man var positivt inställd till naprapaterna. Något måste alltså ha hänt för att man skulle göra detta lappkast, eftersom man vid detta tillfälle inte ens från utskottsmajoritetens sida uttalar sig för att naprapaterna gör ett gediget arbete, vilket man sade förra gången. Nu pratar man om att det skall komma fram ett nytt underlag. Vilket underlag är det man väntar på? Hur skall det kunna komma fram genom remissbehandlingen, då det förslag som kommittén har lagt fram inte alls utmynnar i ett förslag om legitimering av naprapaterna? Jag är mycket nyfiken på att få ytterligare kompletteringar i detta sammanhang.
Herr talman! Först vill jag ta upp ledningsansvaret. Vi moderater menar att det som skall regleras i en lagtext på detta område är en förstärkning av patientens rätt. Patienten skall exempelvis vara med och utse den patientansvarige läkaren, som det framgår av den gemensamma borgerliga reservationen nr 6. Jag ställer frågan: Varför kan inte socialdemokraterna stödja detta? Vi anser det nödvändigt att lagstifta om rätten för enskilda att flytta till långvårdsplats i ett annat landsting eller till en servicebostad i en annan kommun. Detta har vi krävt i en gemensam borgerlig reservation, nr 7, och begärt att regeringen skall återkomma med lagförslag om detta. Jag frågar: Varför kan inte socialdemokraterna stödja detta? Sådana ändringar bör göras i hälsooch sjukvårdslagen att en vårdgaranti skulle kunna införas, såsom vi moderater har föreslagit i reservation nr 10. Varför kan inte socialdemokraterna stödja detta? Det är, som vi ser det, mycket underligt att man inte på dessa olika sätt kan stödja patienten, men väl införa ändringar i lagtexten för hur administrationen inom sjukvården skall ske i framtiden. Några ord om naprapaterna. Jag tycker precis som Rosa Östh att Ingrid Andersson för snabbt halkade över deras situation. Det finns, som jag ser det, flera skäl i dag till att inte vänta längre utan ge naprapaterna möjlighet till en legitimation. De har en lång och omfattande utbildning som framför allt är etablerad i Sverige. Därmed finns faktiskt en möjlighet för socialstyrelsen och andra myndigheter att följa verksamheten och utöva kontroll över den. Det ligger i allas intresse att den trygghet som en legitimation alltid innebär kommer de patienter till godo som utnyttjar en naprapat. Denna trygghet finns det ingen som helst anledning att vänta ytterligare med.
Herr talman! Till Rosa Östh angående dietisterna: Jag anser inte att legitimation är någonting man delar ut för att ge status. Att man inte legitimerar dietisterna betyder ju inte att man förringar deras kunskaper eller deras verksamhet. Dietisterna har tvärtom en mycket stor betydelse inom sjukvården. Det är viktigt att vi tar vara på deras kunskaper. På den punkten har vi inga som helst delade meningar. Rosa Östh frågar: Vad har hänt sedan sist när det gäller naprapaterna? Ja, det har hänt att betänkandet är ute på remiss. Vi förväntar oss att få in remissvar, och det kan vara en del av det material man har att ta ställning till. Alternativmedicinkommittén behandlar inte bara naprapater, utan hela området. Det är viktigt att man ser alltsammans i en helhet innan man vidtar några åtgärder. Om naprapaterna har ytterligare material att lämna är det fritt för dem att göra så. Jag tycker det är en ganska normal gång: Man gör en utredning. Den går ut på remiss. Man inväntar svaren, och dessa bereds. Så gör man i alla andra frågor. Jag förstår inte varför man i just den här frågan skulle frångå den modellen. Till Per Stenmarck när det gäller patientansvarig läkare: Jag har uttryckt att utskottet menar att det är viktigt att man så långt det är möjligt skall se till att patienten kan själv välja. Men det är ju inte möjligt i alla sammanhang. Det sägs också att en patientansvarig läkare skall vara legitimerad. För att kunna välja måste det naturligtvis också finnas flera olika läkare att välja på. Det är olika förhållanden på olika kliniker och olika avdelningar. Men jag tror att det finns goda möjligheter att utan lagstöd gå patienten till mötes när det gäller val. När det sedan gäller vårdgarantin så har jag inte hört några argument som styrker att en sådan skulle på något sätt kunna lösa de problem som finns inom sjukvården. Vi förväntar oss att landstingsförvaltningens och kommunernas rekommendationer följs. Vi vet att resultatet skall följas upp, och det tycker vi är betryggande.
Herr talman! Av Ingrid Anderssons resonemang om legitimation för dietisterna skulle man kunna få den uppfattningen att hon inte tycker att legitimationen tjänar något syfte över huvud taget. Men eftersom vi i andra sammanhang är överens om att det tjänar ett syfte för att kunna stärka en viss yrkesgrupp i dess yrkesroll, bör detta rimligtvis också gälla dietisterna. När det gäller naprapaterna: Det är väl inte riktigt så enkelt som Ingrid Andersson vill göra gällande. Att det har hänt någonting på vägen framgår mycket tydligt för oss som varit med under resans gång. Om alternativmedicinkommittén kommit fram till att man skulle vara negativt inställd till en alternativ medicin över huvud taget, alltså även till kiropraktorer, skulle jag ha kunnat förstå handlingsgången och resonemanget. Men när det gäller kiropraktorerna, som får sin utbildning utomlands där vi inte har någon insyn alls, gick man ganska hastigt fram med ett förslag som utmynnade i en åtgärd från regeringens sida. Så något ytterligare måste ha hänt. Jag skulle vilja ha ett besked från Ingrid Andersson: Är det så att socialdemokraternas tidigare positiva inställning till att naprapaterna skulle få legitimation kvarstår oförändrad? Kan vi se fram emot ett förslag på en ändring i detta sammanhang ifrån regeringen?
Herr talman! Jag lade märke till att Ingrid Andersson beträffande den patientansvarige läkaren förklarade att vi så långt möjligt skall tillgodose patientens rätt att själv vara med och välja. Men då behöver hon bara bifalla den reservation som finns fogad till betänkandet och därmed skriva in denna rätt i hälsooch sjukvårdslagen. Det skulle innebära att den enskilde kunde stå med lagboken i handen och åberopa sin rätt, i stället för att försöka övertyga diverse politiker om att så och så skulle man vilja ha det. Samma sak gäller faktiskt för rätten att flytta till ett sjukhem i ett annat landsting. Patienten skulle ha en lagstadgad rättighet till det, vilket skulle ge en stor trygghet för många människor. Som sagt, det bästa sättet att stödja detta är att rösta på de reservationer som fogats till betänkandet. På samma sätt är det med vårdgarantin. Ingrid Andersson säger att vi inte har några garantier för att den verkligen skulle fungera och innebära någonting positivt. Men den skulle innebära för många av de människor som i dag inte kan få vård inom sitt eget landstingsområde en full rätt att få sådan vård i ett annat landstingsområde, privat eller t.o.m. utomlands om detta skulle vara nödvändigt. Så några ord om naprapaterna. Inledningsvis sade Ingrid Andersson att det är en väl utbildad och uppskattad grupp. Det är precis vad som krävs för att vi också skulle ge dem det samhällserkännande som en legitimation innebär. Det är inte för att ge dem status, utan för att ge trygghet. Det finns ingen som helst anledning att vi skall vänta ytterligare med att ge patienterna den trygghet som en legitimation för naprapaterna skulle innebära.
Herr talman! Rosa Östh har möjligen andra informationer än jag om vad som kan ha hänt. Jag känner inte till några sådana händelser. Socialdemokraterna har aldrig klart uttalat att naprapaterna bör få legitimation. Vad vi har sagt, och vad utskottet varit enigt om, är att regeringen så snart det föreligger ett slutligt underlag för ställningstagande bör ta upp frågan om legitimation för naprapaterna. Nu pågår ett remissförfarande efter en utredning som behandlade dessa frågor. Då får väl den saken ha sin gång, precis som i alla andra fall. Jag tycker inte att det är någonting konstigt med det. Per Stenmarck vill gärna ha en lagstiftning på flera områden när det gäller hälsooch sjukvården, trots att han tidigare i dag har argumenterat emot lagstiftning som ingriper i landstingsverksamheten när det gäller ledningsansvaret. Det ledningsansvar som vi nu förespråkar skall ge möjlighet för landstingen att på ett bättre sätt ta till vara de resurser som finns. Det kan vara en väg att bereda patienter den vård som de behöver. Det finns också andra åtgärder — ekonomi och riktiga prioriteringar hör naturligtvis till. Att en lagstiftad vårdgaranti skulle lösa denna fråga tror jag inte på. I övrigt så vill vi också gärna vänta med denna lagstiftning. Vi tror att man kommer att följa Landstingsförbundets och Kommunförbundets rekommendationer, och vi har en försäkran om att det skall följas upp. Det är möjligt att vi kan bli överens om en lagstiftning om detta inte utfaller som vi har tänkt oss. Det vill jag gärna säga.

Herr talman! ”1982 års hälsooch sjukvårdslag bygger på principen att huvudmännen för hälsooch sjukvården ska vara fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar och på det sätt de själva anser vara bäst för att uppfylla lagens krav och nå dess mål. — — — För vår del har vi svårt att förstå motiven för en lagändring på denna punkt. De landsting som önskar tillämpa den i propositionen föreslagna ordningen kan göra det redan i dag. Vi tror å andra sidan inte att socialstyrelsen har någon överlägsen förmåga att bedöma vilken ledningsorganisation som är mest ändamålsenlig i det enskilda fallet.” Bättre kan man väl inte säga det. Så klokt skriver Daniel Tarschys i motion So15, som behandlas vid dagens möte. Om han vill ge landstingen fria händer tycker jag att han bör rösta på reservation 1 och inte det vankelmodiga förslag som utskottet har lagt fram. Frågan om ledningsansvaret inom sjukvården kan inte få en lösning separat från frågan om hur man vill se framtidens sjukvård. En upplåsning här gör det svårare att hitta nya lösningar och nya alternativ. Varken läkarnas eller sjuksköterskornas partsinlagor i denna debatt är för mig några nyckelsynpunkter. Sjukvården i Sverige slukar i dag drygt 9 20 av bruttonationalprodukten. Kostnaderna ökar i reella tal, och dessutom har landstingen lyckats med att från att ha haft reserver på 20 miljarder för bara ett par år sedan dra på sig skulder på över 2 miljarder. Ändå visar vårdköerna att verksamheten inte har rationaliserats och inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Den ekonomiska situationen är på väg att bli desperat inom några år. Det nuvarande administrativa systemet har uppenbarligen sina brister. Det blir allt klarare att vi måste se över sjukvården på ett övergripande sätt inom ganska få år. Anpassningen till EG och dess regelsystem kommer också att tvinga oss att få till stånd förändringar på sjukvårdens område. Om jag som facklig läkare skulle ta ställning i ledningsfrågan skulle jag välkomna detta förslag. Det ger ett betydande monopol när det gäller klinikledningsuppdragen och därmed ett gott ekonomiskt och karriärmässigt utfall. Låt mig slå fast att läkarnas medicinska ledningsansvar är oomtvistat, och låt mig ta upp den administrativa aspekten. Som tidigare ansvarig för ett medelstort landsting har jag definitivt en annan uppfattning än utskottet. Sjukvården har svårt att rekrytera duktiga administratörer. Läkarnas intresse för administrativa frågor har i realiteten varit begränsat. Att få klinikcheferna att i första hand vara arbetsgivarföreträdare har inte heller varit utan problem. Men sådana problem är i och för sig lösbara; det är en fråga om utbildning och en fråga om att sälja målsättningar. Egentligen är det ju alldeles otroligt att administrationen av en sektor som slukar 9 90 av bruttonationalprodukten inte sköts av krafter som är utbildade för att administrera sådan verksamhet. I USA och England har man en kvalificerad sjukvårdsadministratörsutbildning, ofta på tre år på mastersnivå, dvs. ovanpå grundutbildningen. De små försök här i Sverige som utskottet pekar på är både till omfattningen och till antalet studerande alldeles för begränsade för att i realiteten ha fått något genomslag av praktisk betydelse för vården. Jag tror således att det vore angeläget att få fram en svensk utbildning innebärande dels administrativ och ekonomisk utbildning, dels också sjukvårdsutbildning, som gör det möjligt för administratörerna och de anställda att tala samma språk. Hur ser framtiden ut? Jag vill ha och jag tror att vi kommer att få en obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer patienten. Jag vill avskaffa landstingen, och jag är övertygad om att vi kommer att få fria sjukhus, ofta i stiftelseform, som konkurrerar inbördes. Detta sätter patienten i centrum, och det ger patienten möjlighet att välja och att bestämma över vårdens utformning. Det kommer också att ställa krav på en professionell sjukvårdsledning. Det kommer att behövas många olika modeller för den här strukturen och därmed också många olika lösningar på ledningsfrågan. Att då låsa upp och monopolisera ledningsansvaret är att från början sätta en käpp i hjulet. Jag vill inte säga att det omöjliggör någonting, men det blir en käpp i hjulet för en förnyelse av sjukvården. Förslaget är ju i verkligheten en lagstadgad upplåsning till den struktur som i realiteten i dag gäller nästan överallt, den struktur som för övrigt har gett oss dessa vårdköer. Sjukvården behöver flexibilitet. Landstingen bör få fria händer att finna egna lösningar betingade av lokala förhållanden och lokala behov, och framväxande enskilda projekt skall naturligtvis också ha möjligheten att själva finna lösningar för sin administration. Detta kommer troligen att innebära att man i de allra flesta fallen precis som nu väljer läkare för denna uppgift, men det ger landstingen möjlighet att i varje enskilt fall finna den bäst lämpade. Ibland kan det vara en sjuksköterska, ibland kan det vara en professionell administratör. Huvudmännen skall på sikt ha en reell möjlighet att välja administratörer som är ordentligt utbildade för sin uppgift. Här menar jag alltså inte byråkrater som har blivit över från rationaliseringar inom industrin, utan folk med ambitioner och kunskaper just för sjukvårdsområdet, utbildade för detta. En sådan utbildning är ett viktigt stöd för en bättre sjukvård i framtiden. Utskottets förslag går emellertid i precis motsatt riktning. I realiteten har man låst ledningsansvaret, och därmed har man avsagt sig möjligheten att ta vara på, utbilda och stimulera personer till att bli ledare på det sätt som man gör it.ex. USA och England. Å ena sidan vill utskottet lagstifta om ett samlat ledningsansvar, och å andra sidan är man mycket mån om att tala om att det i själva verket inte spelar någon roll eftersom man ändå kan göra som man vill. Detta är ju inte uttryck för en politisk vilja, utan en ovilja att ta ställning i frågan. Utskottets förslag är dåligt i dag, och det blir riktigt dåligt i framtiden. Herr talman! Jag vill instämma i Per Stenmarcks kloka och välöverlagda yrkande, och jag yrkar även bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag vill tacka Bertil Persson för de komplimanger han riktade mot min motion. Jag vill försäkra honom om att jag fortfarande delar de grundvärderingar som finns i motionen och att jag anser att utskottets förslag innebär att dessa värderingar blir tillgodosedda.

Herr talman! På den punkten vill jag bara anföra att jag har en annan uppfattning.
Herr talman! I så fall vill jag bara påpeka att det inte finns något bättre sätt att uttrycka detta än genom att stödja reservation nr 1i den kommande voteringen.
Jag vill till Bertil Persson säga att det finns få bättre sätt att stödja mitt förslag än genom att stödja utskottets yrkande.
Herr talman! Jag har mött och arbetat tillsammans med många alldeles utmärkta läkare och klinikchefer som tagit fullt och samlat ansvar för sin kliniks verksamhet. De har inte behövt stöd av lag för att vara excellenta i sin roll som både medicinskt och administrativt ansvariga. Jag har också mött några klinikchefer som inte har varit läkare, oftast kvinnor. Mera sällan har de haft titeln klinikchef, men ledningsansvaret har de axlat på ett lika utmärkt sätt. Låt mig poängtera att det för mig är självklart att det skall finnas ledare/- chefer i sjukvården. Där som på många andra håll krävs ett tydligt och synligt ledarskap, en chef/ledare som tar ansvar, har befogenheter, konkretiserar mål, anger ramar och följer upp verksamheten. Lika självklart för mig är att det är läkarna som har den största medicinska yrkeskompetensen. Dagens debatt om samlat ledningsansvar har många dimensioner. Det handlar om makt kontra ansvar, om hur hälsooch sjukvården skall utvecklas, hur personalens engagemang skall tas till vara och behållas, hur personal skall kunna rekryteras, hur sjukvårdens effektivitet skall förbättras och om hur svårt det är att förändra befintliga strukturer. Debatten handlar också om vilka signaler Sveriges riksdag ger till de människor som är engagerade i hälsooch sjukvården på verksamhetsnivå och på politisk nivå. Herr talman! Först några ord om makten och ansvaret. I praktiken är det så att den som har full kontroll över resurserna också har makten. Vem är det som skriver ut och in patienterna? Vem ordinerar undersökningar och behandlingar? Vem skriver remisser och ordinerar återbesök? Allt det som är sjukvårdens resurser, personella och ekonomiska, har läkarna full kontroll över. Denna ekonomiska makt, eller detta ekonomiska ansvar, är de inte alltid medvetna om eller vill erkänna, framför allt inte i tider när pengarna tar slut. Då är det för många naturligare att skriva artiklar och stöta i domedagsbasuner mot politiker än att handla med sjukvårdens resursanvändning som ledstjärna. Jag tänker t.ex. på ointresset för gemensam schemaläggning och ointresset för samtidig semesterplanering för alla personalkategorier. Jag tänker också på varför kraven på ny teknik mer sällan åtföljs av rejäla ekonomiska intäktsoch kostnadsanalyser, varför det inte är självklart att samanvända vårdavdelningar över befintliga klinikoch specialistgränser och varför det är ett sådant motstånd när någon som tillhör en annan yrkesgrupp än läkarnas föreslås som klinikchef. Varför uppmärksammas inte duktiga och kunniga människors insatser som ledare, oberoende av medicinsk yrkestillhörighet? Varför finns det i praktiken ett så stort motstånd mot tanken att införa husläkare och kvartersakuter, trots deras bevisade kostnadseffektivitet? Jag vill påstå att orsaken till det kaos som hälsooch sjukvården befinner sig i på många håll i landet är att makt och ansvar inte har följts åt. Det är också ett resultat av att vi politiker i prioriteringsfrågor litat alltför mycket till läkare och inte insett att de i administrativa och organisatoriska frågor utgör ett av flera särintressen med samma instinkt för revirbevakning som andra särintressen. Herr talman! Min erfarenhet säger att patientsäkerheten är en hjärtefråga för alla personalkategorier. Den är beroende av att personalen på alla nivåer är utbildad och förstår vad den sysslar med, dvs. att alla fullgör sitt yrkesansvar. Samtliga yrkesgrupper, från sjukvårdsbiträden till överläkare, har var och en inom sitt kompetensområde ett sådant ansvar. Patientsäkerheten beror också på om det finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetets omfattning och att det finns rutiner, föreskrifter och anvisningar för enskilda patienters vård och behandling som är aktuella. Ansvaret för dessa frågor borde vara en del av det medicinska ledningsansvar som läkarna redan i dag har enligt hälsooch sjukvårdslagen. Jag vill också påstå att det befintliga medicinska ledningsansvaret i praktiken är dåligt definierat och därmed dåligt ”axlat”, trots att vi har flest överläkare i hela världen. Till detta oklart definierade, befintliga medicinska ledningsansvar kommer nu riksdagen att lägga ett administrativt ansvar som inte heller definieras bättre än att det kräver — med ett citat från propositionen — ”insikter” i administration och organisation. På samma sätt som en järnkedja inte är starkare än sin svagaste länk ökar inte patientsäkerheten enligt min mening av att det finns ett i riksdagen fattat beslut om lagstadgat samlat ledningsansvar för läkare i vissa fall.

Den viktigaste frågan för mig är hur vi förebygger brister i säkerheten, dvs. att misstag undviks och att vi därmed ger verklig trygghet till patienterna. Den frågan handlar om mycket mer än lagstiftning. Herr talman! Utifrån mitt sätt att se på hälsooch sjukvårdens ledningsproblem är det ett strategiskt misstag riksdagen begår genom att acceptera förslaget till lagstiftning. Samma inflation i titeln överläkare som finns i dag kommer, sanna mina ord, av rekryteringsskäl att ge oss bra många fler chefsöverläkare än vad utskottet tänker sig i det betänkande som behandlas i dag. När nu äntligen sjuksköterskors yrkesansvar för omvårdnad börjat tränga igenom och fungera, ifrågasätter tydligen utskottet detta, eftersom vård skall ingå i chefsöverläkarens samlade ledningsansvar utöver diagnostik och behandling. Jag menar att den syn på ledningsansvaret som proposition och betänkande ger uttryck för konserverar gamla ledningsmönster och inte ger utrymme för den flexibilitet och det nytänkande som verkligheten kräver. Självfallet skall det finnas ledare/chefer inom hälsooch sjukvården. Men vilka personer som skall ha detta ansvar skall huvudmännen fullt ut ansvara för, och man skall inte låsas till vissa yrkesgrupper via riksdagens lagstiftningsmakt. Hur utskottet tänkt sig att patientsäkerheten skall garanteras för de 50 90 av landets slutenvårdsplatser som kan förväntas falla utanför det lagreglerade området, enligt s. 17 i betänkandet, framgår inte. Jag frågar mig: Varför duger t.ex. sjuksköterskors och psykologers kompetens till samlat ledningsansvar för 50 76 av slutenvårdsplatserna? Herr talman! Jag tänker nu läsa upp de dagboksanteckningar jag skrev när jag förra sommaren arbetade åtta veckor som avdelningsföreståndare på ett sjukhem. De belyser hur viktig patientsäkerheten är och hur svag den kan vara och att den inte enligt min mening kan förbättras av detta lagförslag. Detta är taget från en artikel som jag skrev hösten 1989: Det kändes litet pirrigt och ängsligt att gå till hemmet. Det var 15 år sedan jag arbetade som sjuksköterska och sjukvårdslärare i Lund. Tänk om jag glömt allt, och bara de inte får reda på att jag är politiker. Jag gick brevid en härlig och duktig sjuksköterska de första dagarna. Hon trodde att jag skulle klara av arbetet. Det kändes lugnare. Dessutom fanns det avdelningsläkare och jourläkare. Verkligheten var bistrare. Först och främst var jag ensam sjuksköterska för 40 patienter. Läkaren gick ronden en gång i veckan. Under de åtta veckorna var det åtta olika läkare. Dessemellan var läkaren mycket svår att nå, och jouren kände ju inte precis till patienterna. Vid-behov-ordinationerna, som kunde vara 5-6 läkemedel, fick jag använda helt och hållet med utgångspunkt i min egen bedömning. Det inträffade faktiskt en hel del akuta försämringar. Bl.a. var det två akuta lungödem som jag både diagnostiserade och behandlade på egen hand med rapport i efterhand till avdelningsläkaren. En annan patient var så medicinskt vårdkrävande när han kom till hemmet att han borde ha varit på en intensivvårdsavdelning. Detta sade hela min erfarenhet från kirurgen i Lund. Detta menar utskottet, om jag förstår rätt, behöver inte tillhöra det lagreglerade medicinska ledningsansvaret. Eftersom det är fråga om ett sjukhem kan andra än läkare ta det ansvaret. Jag ifrågasätter det. Skall det lagregleras till 50 96, och skall det vara oreglerat till 50 96? Jag menar att det är helt fel. Jag menar alltså att det samlade ledningsansvaret väl kan bäras av andra än läkare med full säkerhet för patienterna. Förutsättningen är att denne person har tillräcklig och nödvändig utbildning, träning och lust för uppgiften som ledare. På samma sätt måste de läkare som har samlat ledningsansvar ha mera än ”insikter i administrativa och ekonomiska frågor”. Herr talman! Jag menar att ingen lagstiftning om samlat ledningsansvar är befogad. Med detta yrkar jag bifall till folkpartiets motion S0546, undertecknad av Bengt Westerberg m.fl. och motion So15, undertecknad av Daniel Tarschys m.fl. I motion So17, undertecknad av Margitta Edgren och Lola Björkquist, yrkas om tilläggsdirektiv till tillsynsutredningen i syfte att bl.a. se över alla yrkesgruppers yrkesansvar för att förtydliga och konkretisera ansvarsgränserna. Dessa tre motioner som jag här yrkar bifall till ingår i den moderata reservationen nr 1, vilken jag härmed ger mitt stöd.

Herr talman! När hälsooch sjukvårdslagen antogs hade den föregåtts av en diskussion angående det lämpliga i att dela på ledningsansvaret inom hälsooch sjukvården i en medicinsk och administrativ del. På socialstyrelsen, där jag tidigare har varit, har det funnits farhågor att den nya ordningen skulle äventyra patientsäkerheten. Bakom detta låg att en utredning tillsattes, och denna har så småningom lett fram till propositionsskrivande och det betänkande vi har framför oss i dag. Med tanke på Bertil Perssons inlägg vill jag ta upp den utfrågning som vi hade i utskottet och som jag tror för oss alla var avgörande för utformningen av det betänkande som vi har framför oss i dag och som jag stödjer. För mig var det viktigaste vad Landstingsförbundet sade. Man var mycket tydlig om att man inte ville ha kvar den gamla ordningen. Den gamla ordningen skapar oklarheter i ansvarsfördelningen mellan de olika överläkarna. Den är kostnadskrävande, eftersom joursystemet inte går att ordna på ett effektivt sätt. Det går inte att bryta upp klinikgränser på det sätt som man skulle vilja. Jag tycker att det Landstingsförbundet har sagt väger tungt. Jag har respekt för Bertil Perssons landstingserfarenhet. Men Landstingsförbundet var så tydlig på den punkten, dvs. att man ville ha denna förändring men inte få den reglering och det bemyndigande som ges från regeringen och socialstyrelsen. En bättre ordning skulle vara att socialstyrelsen genom sin tillsynsverksamhet kan komma med erfarenhetsredovisning om så behövs med allmänna råd till huvudmännen hur de bäst skall organisera hälsooch sjukvården. Sedan kan det hända att detta inte fungerar väl och att man då får komma tillbaka till riksdagen med förslag till förändring i lagstiftningen. Men jag litar på huvudmännens bedömning att den ordning som vi nu är på väg att besluta om kommer att vara framgångsrik. Den ger också möjlighet för olika yrkeskategorier att axla ledningsansvaret där så är lämpligt med tanke på verksamhetens inriktning. Jag tror att detta kommer att förstärka patientsäkerheten. Det är en fråga om patientsäkerhet där maktfrågor måste stå i bakgrunden.
Herr talman! Sverige är ganska unikt på det sättet att man inte någonsin har skaffat sig kompetenta, välutbildade administratörer för sjukvården. Utomlands sköts detta mycket mera professionellt. Det är ett bekymmer för den svenska sjukvården. Jag skall inte svara på att Landstingsförbundet agerar som man gör. Jag har en känsla av att man funderar mer på grundval av de problem man ser i dagens situation än efter en samlad bild av hur man tror att sjukvården kom mer att se ut i framtiden. Där tycker jag att Landstingsförbundet uttrycker sig mycket luddigt. Om man stiftar en lag med buller och bång och omedelbart talar om att ingen behöver tillämpa den, tycker jag att man inte har gjort någon större förändring jämfört med dagens läge där situationen är oreglerad.
Herr talman! Det gällde säkerheten för patienterna. För några år sedan publicerade professor Bauer och professor Bergentz från Malmö en bok som hette När skyddsnätet brister. Boken innehåller deras erfarenheter av att ha varit flitigt anlitade av sjukvårdens hälsooch sjukvårdsnämnd. Kommentarer fanns samlade till olika typer av misstag, missöden och felaktigheter som hade begåtts. Men boken avslutades inte med förslag om att det skulle behövas något samlat ledningsansvar. I stället föreslogs en rad andra mycket enklare åtgärder som måste vidtas för att öka patientsäkerheten, t.ex. att sjukvårdens säkerhet skall förbättras genom en systematisk återföring av det som har brustit till vårdarbetet. De har även senare i en artikel gett förslag till socialstyrelsen, men de har inte fått någon reaktion på förslagen. Den typen av åtgärder tror jag mer på än att man ger den falska trygghet som ett lagstadgat samlat ledningsansvar innebär.

Herr talman! Jag håller helt med Margitta Edgren om att de åtgärder som föreslås i denna skrift om säkerhet i vården och som baseras på en rad olyckliga händelser är befogade. Men jag anser också att det är en patientsäkerhetsfråga att klara ut vem som har det yttersta ansvaret för patienterna. Jag tycker att det vore intressant, Bertil Persson, att se närmare på de erfarenheter som finns med den administrativa utbildningen kombinerad med sjukvårdsutbildning som finns internationellt. Men det är helt och klart uppenbart att vi behöver förändringar här och nu. Jag tycker att ni i debatten glömmer detta med en patientansvarig läkare och vad denne kan betyda för patienterna i fråga om kontinuitet och ett bra omhändertagande. Det finns annat i betänkandet som kommer alldeles för mycket i skymundan.
Herr talman! Jag kan hålla med Barbro Westerholm om att detta med patientansvarig läkare är ett väldigt viktigt steg när det gäller att tillgodose kontinuiteten för patienterna. Sedan vore det mycket värdefullt om vi gemensamt kunde diskutera hur man skall få fram en administrativ utbildning som kan vara till nytta för sjukvården. De byråkrater vi har fått från annat håll har inte gjort någon succé. Jag tror trots allt att den lösning som utskottet har lagt fram förslag om blir en käpp i hjulet när det gäller att skapa möjligheter för nya alternativ för omställningar inom sjukvården. Jag tror inte att vi är överens på den punkten.
Herr talman! Tyvärr är sjukvården full av repressiva system, dvs. att man skall ha någon att hänga i efterhand. För mig är inte den allra viktigaste frågan vem man efter ett misstag kan hänga, utan den är hur man förebygger brister i säkerheten och därigenom ökar patientsäkerheten. Det jag framförde i mitt anförande bidrar mer till detta än ett repressivt system där man vill hitta en syndabock.
Herr talman! Bertil Persson och jag har olika uppfattningar om betänkandet. Framtiden får visa vem som har rätt. Sedan gammalt är jag en varm förespråkare för att man skall förebygga olyckshändelser. Men jag vet också att om någon är helt klar över att han är ansvarig för en verksamhet, är han också mer mån om att förebygga olyckshändelser för att inte patienterna skall komma till skada, än när ansvaret är delat på många händer.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla tar till stor del upp höjningen av barnbidraget. Denna höjning har tillkommit för att kompensera familjerna för de skattehöjningar som skatteomläggningen medför. Det kan man utläsa både av propositionen och av betänkandet. Vi moderater anser att det är en felaktig politik, som gör att det blir nödvändigt att öka bidragen för att familjerna skall kunna betala höjda skatter. Denna rundgång gagnar inte familjerna, utan gör det svårare för dem att klara sig på sin lön. Vårt förslag är betydligt bättre för familjerna. Beskattningen måste ändras så att familjer skattar efter bärkraft. Det kan inte vara rimligt att en familj med många barn skall betala lika mycket i skatt som en familj som är utan barn eller bara har ett barn för att sedan bli beroende av bidrag för sin försörjning. Vi föreslår ett grundavdrag från 1 januari 1991 på 7 500 kr. för alla barn Detta avfärdar utskottsmajoriteten med att det kommer i konflikt med strävandena att uppnå enkelhet i deklarationsarbetet. Detta påstående saknar all grund. Ett kommunalt grundavdrag skulle kunna ske utan krångel, genom en enkel datarutin. Grundavdraget blir dessutom rättvist och lika mycket värt för alla. Skatt efter bärkraft gör att bidragsberoendet minskar och att familjen får större möjlighet att själv påverka sin ekonomi. Den drabbas inte heller av kraftiga marginaleffekter, som blir följden när vi inom kort skall besluta om bostadsbidraget. När bostadsbidraget trappas av vid inkomstökning får man de otroliga marginaleffekterna. Förslaget om höjda bostadsbidrag kommer, som sagt, inom kort att läggas fram i kammaren. Om förslaget genomförs kommer det att innebära att allt fler familjer kommer att få känna av marginaleffekter när en inkomstökning äts upp. Man kan titta litet närmare på effekten och konstatera att ju flera barn det finns i familjen, desto mindre blir det kvar efter skatt, eftersom man får minskat bostadsbidrag och ökade barntillsynskostnader om en förälder vill öka sin arbetstid. I detta betänkande finns även förslag som försämrar flerbarnstillägget. Tidigare har flerbarnstillägget medverkat till att bostadsbidraget till familjer med flera barn har legat på samma nivå. I samband med barnbidragshöjningen försämrar man också flerbarnstillägget betydligt. Vi säger nej till denna försämring. Den urholkning av flerbarnstillägget som nu föreslås innebär faktiskt att den totala barnbidragshöjningen t.o.m. blir lägre i en familj med fyra eller fem barn än i en familj med tre barn. Vi anser att barnbidraget och flerbarnstillägget skall utgå med oförändrat belopp. Därför har vi också föreslagit att man får göra detta grundavdrag. Vårt förslag till grundavdrag för barn innebär en betydande förbättring för barnfamiljerna. Det innebär en betydande förbättring av familjernas ekonomi i förhållandet till majoritetens förslag. Vårt förslag innebär i övrigt att man kan undvika att öka beroendet av inkomstprövade bostadsbidrag. Familjen får i stället bättre möjligheter att leva på sin lön när skatten är betald och att av egen kraft förbättra sin ekonomi. Jag tror att om man tänker efter vad detta innebär, så är det något som alla familjer och alla människor i vårt land ställer upp på. Utöver de förbättringar som jag hittills har nämnt föreslår vi ett vårdnadsbidrag för barn mellan ett och sju år på 15 000 kr per barn. Detta ser vi som ett första steg för att på längre sikt närma oss målet att det allmännas stöd skall gå till barnet och inte genom kommunalpolitiker. Därigenom får familjen större möjligheter att välja barnomsorg. Man får möjlighet att själv ta hand om sina barn under den tid man önskar. Dessutom kommer säkert olika alternativa barnomsorgsformer att utvecklas, eftersom det blir föräldrarnas val som avgör och inte det som politiker beslutar om. Det blir en betydligt rättvisare fördelning än i dag, eftersom de som i dag inte rättar sig efter vad som bjuds inte får ett öre av det allmännas medel. Fru talman! En utskottsmajoritet har beslutat att tillstyrka tre motioner i detta betänkande, vilket innebär att familjer som arbetar utomlands och är anställda av svenska kyrkan, andra samfund eller ideella organisationer som bedriver biståndsverksamhet får barnbidrag om utlandstjänsten sträcker sig över högst tre år. Tidigare har samma regler inte gällt för alla dessa kategorier. Socialdemokraterna har i betänkandet reserverat sig mot detta. Fru talman! För att spara kammarens tid väljer jag att yrka bifall endast till reservation nr 6.

Fru talman! Det sägs ibland att enskilda riksdagsledamöter inte kan påverka besluten i denna kammare. Det är fel. Ett av förslagen i vårt betänkande i dag visar hur fel det är. Ända sedan jag blev ordförande i socialutskottet har vi varje år behandlat en motion av Ingemar Eliasson om att undanröja en diskriminering av volontärer i biståndsarbete. När det gäller barnbidragen behandlas de annorlunda än de biståndsarbetare som är statligt anställda eller som arbetar som präster i svenska kyrkan eller något frikyrkosamfund. Den här motionen, som så småningom har fått sällskap av andra likasinnade motioner, har år efter år avstyrkts av en utskottsmajoritet. I år finns det äntligen majoritet för detta förslag. Vi kan därmed undanröja en stötande diskriminering. Jag är glad över att detta äntligen kan ske. Det sker just som Ingemar Eliasson skall lämna riksdagen. Detta tycker jag är ett bra sätt att tacka honom för hans arbete i riksdagen. Det viktigaste i detta betänkande är självfallet den kraftiga höjningen av barnbidraget till 9 000 kr. per år. Det är en höjning som ingår som ett led i den stora skattereformen och som ger barnfamiljerna en klar kompensation för en del pålagor som följer av skattereformen, men den bidrar också till att det totalt sett blir en höjd standard för barnfamiljerna. Jag tycker att det är mycket tillfredsställande att denna höjning nu kan genomföras. Därmed höjs barnbidraget till 750 kr. per månad. I samband med detta förslag läggs det också fram ett förslag om justering av flerbarnstillägget. I en reservation från moderater och centerpartister påstås att det förslaget skulle innebära en urholkning av flerbarnstillägget. Jag vill bestämt tillbakavisa det påståendet. Jämför man totalt det barnbidrag och det flerbarnstillägg som skall utgå enligt majoritetens förslag med det som skall utgå enligt moderaternas eller centerpartiets förslag är det fullkomligt klart att det med majoritetens förslag blir mera pengar för familjer med fyra, fem eller sex barn. Om det är några partier som föreslår en urholkning, är det faktiskt centern och moderaterna. Om kammaren önskar att jag skall gå in på siffror, kan jag göra det efteråt. Allra sist vill jag gå in på frågan om vårdnadsbidraget. Det är oerhört viktigt för svensk familjepolitik att vi får mera av valfrihet för föräldrarna. Det är därför ett borgerligt krav som har framförts i flera år att man skall införa ett vårdnadsbidrag som innebär att föräldrarna själva får mera inflytande över hur de vill organisera sin barntillsyn, hur mycket de vill dra ner på sin arbetstid och vilken typ av barnomsorg de vill välja. Återigen är vi eniga från borgerlig sida om att detta är ett system som bör införas. Det finns i dagens betänkande en liten nyansskillnad mellan de borgerliga partierna med avseende på tiden för införande av detta system. Vi har från folkpartiets sida redan tidigt i år gjort klart att vi inte ser ekonomiska förutsättningar att införa detta system nu. Detta kan inte vara någon överraskning för centern och moderaterna. Det har de känt till ända sedan vi började diskutera årets motioner. Därför är jag litet överraskad över de synpunkter som har framförts av Olof Johansson på den här punkten, där han har hävdat att något slags svängning skulle ha skett från folkpartiets sida. Vår ståndpunkt har varit väl känd sedan länge, och den manifesteras också av att vi även i detta betänkande betonar att ett införande av vårdnadsbidraget måste finansieras — en tanke som för övrigt också uttrycks väl i den gemensamma borgerliga motionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer samt i övrigt till utskottets hemställan.